Fru talman! Jag tycker att Lars Hjerténs inlägg var mycket intressant. I stora delar instämmer jag i det senaste inlägget. Det är en jätteutmaning som vi har framför oss med generationsväxling vid våra skolor. Det är precis så som Lars Hjertén säger, att vi har mycket stora grupper av lärare som går i pension inom den närmaste tioårsperioden. Det är klart att vi verkligen måste sätta till alla klutar för att i god tid rekrytera lärare. Då blir lärarutbildningsreformen väldigt viktig, precis som Lars Hjertén säger, med också en mer genomtänkt och utökad arbetsplatsförlagd del av utbildningen, som gör att vi får bättre förberedda lärare med stabila ämneskunskaper och med forskningsanknytning, så att lärarutbildningen inom högskolan får en starkare specialpedagogisk grund. Ulf Nilssons parti stödde lärarutbildningsreformen i utredningsarbetet. Det var inte någon enskild tyckare och tänkare som satt där utan en representant för Folkpartiet. Sedan kom ett fax från Jan Björklund som talade om var skåpet skulle stå, och då ändrade sig Ulf Nilsson om lärarutbildningen. Så kan det vara i ett parti som Folkpartiet. Ulf Nilsson säger att högskolan inte ska ägna sig åt verksamheter där studenter får möjlighet att komplettera. Jag tycker att det är en väldigt märklig ståndpunkt. Det innebär att Ulf Nilsson är emot allt basårstänkande och all typ av introduktionstänkande som finns i högskolan i dag, något som ju har hjälpt tusentals människor att byta inriktning, t.ex. när det gäller att bli lärare inom naturvetenskap och teknik. Jag tycker tvärtom att det är väldigt viktigt. Se på sådana väldigt begåvade studenter som har valt samhällsvetarprogrammet när de var 15 år gamla, som gått genom detta på gymnasiet men som på högskolan upptäcker att de faktiskt skulle kunna tänka sig en inriktning mot naturvetenskap och teknik! Har de en gång valt ska de minsann bliva vid sin läst. Det verkar vara Ulf Nilssons pedagogik. Jag tycker att det är väldigt bra om man i högskolan och inom lärarutbildningarna kan ta till vara det stora intresse som finns för att bli lärare också till att stimulera till studier i naturvetenskapliga ämnen för att därmed skapa ett större utbud av kvalificerade lärare. Jag tror att det skulle vara ett sätt att arbeta som kunde bli mycket framgångsrikt. Ulf Nilsson har ingen respekt för högkolornas möjligheter att själva bedriva en bra utbildning. I högtidstalen framhålls den akademiska friheten, men Ulf Nilsson har här synpunkter på enskilda antagningsregler. Tror inte Ulf Nilsson att Linköpings universitet, som har ett mycket gott renommé, kan utbilda lärare och anta studenter till sina lärarutbildningar? Då undrar jag vilken tilltro han har till högskolesystemet som sådant. Lärarutbildningsreformen kommer att kunna bli ett väldigt viktigt verktyg för att möta den stora generationsväxling som vi står inför. Men det är klart att vi inte kan ha en situation där Folkpartiet som profilfråga väljer att säga att alla kunskaper förflackas, att människor som kommer in på gymnasiet inte längre kan någonting och att det på lärarutbildningarna bara går människor som inte uppfyller kraven. Det är ett sätt att tala om det svenska utbildningssystemet som inte möter någon respekt bland dem som befinner sig i det. Det är sorgligt att se denna utveckling inom
Fru talman! Jag tycker att det är lite tråkigt att utbildningsministern, när vi har högst tio minuter på oss för att diskutera så här viktiga frågor, ägnar så stor del av den tiden åt att kommentera beslutsprocessen angående lärarutbildningen i Folkpartiet. Jag vill bara göra en kort kommentar. Jag kan försäkra att det var betydligt fler än våra politiker i Stadshuset som hade samma kritiska inställning till lärarutbildningen redan från början, bl.a. jag själv. Men jag tycker inte att vi nu har tid att diskutera detta.

Det är för övrigt precis detta som Folkpartiet föreslår: en rätt för människor att i vuxen ålder komplettera så att de ska kunna ta sig in på högskolan. Jag tycker att det helt enkelt hade varit trovärdigare om utbildningsministern, även om vi inte har samma uppfattning, hade erkänt att det är ett problem när människor i allt större utsträckning - vilket högskolorna själva vittnar om - kommer till högskoleutbildningen dåligt förbereddda och därmed får längre studietider och dyrare studier. Jag känner inte att utbildningsministern egentligen vill diskutera detta, utan det blir mera en låsning i retoriska termer. Jag frågar därför en tredje gång: Håller inte utbildningsministern med om att det vore bättre om människor hade fått de kunskaper som gymnasiet är till för att ge dem i stället för att de ska läsa sig till dem på högskolan?
Fru talman! Jag vet inte vilken Sverigebild Ulf Nilsson har när det gäller utvecklingen av högskolan. Högskolan är icke längre den lilla institutionen för eliten av studenter, en liten grupp, som tar sig vidare från gymnasiet till högre utbildning. Högskolan är i dag en skola för en väldigt stor del av ungdomskullarna. Den börjar gå upp emot 50 % av en årskull. Även om Ulf Nilsson menar att förkunskaperna har förändrats och att det har skett en allmän förflackning, är det inte så att våra mest briljanta matematikbegåvningar i dag är mindre briljanta än för 20 år sedan. Det som har hänt är att högskolan har öppnats för nya grupper, och det är en ny utmaning för högskolorna att också ta emot dessa grupper. Då är det viktigt att vi har en väldigt bra baskunskap för de studenter som har läst med inriktning mot naturvetenskap och teknik på gymnasiet. Men det är också väldigt bra om vi kan få ämnesområden att mötas och locka teoretiskt begåvade studenter som har läst humaniora och samhällsvetenskap under de första tonårsåren att också studera naturvetenskap och teknik. Om det då är viktigt för Ulf Nilsson att resurserna ligger i vissa boxar kan resultatet bli att vägen dit blir svårare. Jag föredrar att universitet och högskolor själva får arbeta med att stimulera studenter och erbjuda möjligheter att hämta in de baskunskaper som behövs för att sedan också kunna bredda sin utbildningsinriktning. Det är väsentligt. Det har också varit mycket framgångsrikt under de här åren. Tusentals människor har på det sättet lyckats komma in på en inriktning mot naturvetenskap och teknik och kommit ut på en arbetsmarknad som verkligen behöver dem. Detta behöver vi sannerligen när det gäller läraryrket. Vi har mycket stora utmaningar framför oss när det gäller att möta generationsväxlingen inom läraryrket. Då behövs det en starkare forskningsanknytning i lärarutbildningarna, högre status för lärarutbildningarna och bättre pedagogiska kunskaper - men också mycket djupa ämneskunskaper. Det behövs också en möjlighet att ta till vara det stora intresse som finns för att bli lärare genom att också locka till naturvetenskapliga studier.
Fru talman! Kenneth Johansson har frågat mig hur jag avser att ytterligare utveckla assistansreformen och om jag avser att presentera några förslag redan i samband med vårbudgeten. Vidare frågar han vilka åtgärder jag avser vidta för att klara rekryteringsbehovet av personliga assistenter. Jag koncentrerar mig på frågan som rör rekrytering av personliga assistenter, eftersom det är detta problem som Kenneth Johansson fokuserar på i sin interpellation. Målet för handikappolitiken är att samhället ska utformas så att människor med funktionshinder blir fullt delaktiga i samhällslivet och får samma levnadsvillkor som andra. Syftet med personlig assistans och assistansersättning är att göra det möjligt för personer med omfattande funktionshinder att leva ett självständigt och aktivt liv. Assistansreformen har inneburit ökad valfrihet, större inflytande och bättre livskvalitet för personer med svåra funktionshinder. Regeringen anser att det är mycket viktigt att intentionerna i assistansreformen vidmakthålls. januari 2001 reformerades reglerna för personlig assistans och assistansersättning. fr.o.m. denna tidpunkt har personer som fyllt 65 år rätt att ha kvar sin assistans under förutsättning att de haft personlig assistans före 65-årsdagen. Samtidigt fick personer som förlorat rätten till personlig assistans och assistansersättning på grund av den tidigare åldersgränsen rätt att återfå assistansen. Regeringen räknar med att utgifterna för assistansersättningen kommer att fortsätta att öka flera år framåt, bl.a. till följd av att åldersgränsen ändrats men även av andra skäl. Drivkrafterna bakom ökningen av utgifterna för den statliga assistansersättningen har på regeringens uppdrag analyserats av Riksförsäkringsverket. RFV konstaterar att de personer som får assistansersättning bedöms tillhöra den avsedda målgruppen. Ökningen av antalet personer som beviljats assistansersättning och fler assistanstimmar beror bl.a. på att fler personer genom assistansreformen kunnat välja att bo i egen bostad i stället för på institution. Detta anser jag är ett bra betyg på att reformens intentioner kunnat uppfyllas. Jag är samtidigt medveten om att den här utvecklingen leder till att behovet av personliga assistenter ökar. Personliga assistenter är en yrkesgrupp som spelar en nyckelroll i förverkligandet av assistansreformen. Det är därför avgörande att de som beviljats rätt till personlig assistans och assistansersättning också i framtiden har möjlighet att rekrytera assistenter och att de har möjlighet att aktivt påverka vem eller vilka som anställs. Det finns nu tydliga signaler om att det blivit svårare att rekrytera personliga assistenter. Svårigheterna torde vara störst i storstadsområdena. Det kan finnas flera skäl till att det är svårt att rekrytera personliga assistenter. En viktig bidragande orsak är sannolikt den goda utvecklingen på arbetsmarknaden, som lett till konkurrens om arbetskraft. I ett sådant arbetsmarknadsläge blir faktorer som påverkar människors vilja att välja yrket personlig assistent allt viktigare. Sådana faktorer är anställningsvillkor, driftsformer, arbetsmiljö, arbetsledning, lönenivå etc. Mot bakgrund av detta har regeringen nyligen tillsatt en arbetsgrupp inom Regeringskansliet som bl.a. ska föreslå åtgärder för att motverka framtida brist på personliga assistenter. I arbetsgruppen ingår företrädare för Regeringskansliet, centrala berörda myndigheter, handikapporganisationer, brukarkooperativ, assistansberättigade m.fl. Arbetsgruppen ska redovisa sina förslag senast den 30 september 2001. Jag vill därför avvakta arbetsgruppens redovisning innan jag tar ställning till om det finns anledning att föreslå några förändringar i assistansreformen.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka socialministern för svaret på min interpellation. En av flera anledningar till min interpellation är naturligtvis de mycket oroande signalerna om svårigheterna att behålla och rekrytera personliga assistenter. Det är signaler som kommer från enskilda funktionshindrade, anhöriga, representanter för handikapporganisationer, Riksförsäkringsverket, kommuner och vårdföretag. Socialministern bekräftar även detta i sitt svar. Det här känns oroande mot bakgrund av att vår viktiga assistansreform i praktiken står och faller med tillgången på bra personliga assistenter. Vi vet att det finns problem med de personliga assistenternas yrkesroll och arbetsvillkor och att det i många fall är ett genomgångsyrke. Här krävs åtgärder. Vi vet också att det samlade behovet av nyrekrytering till vården och omsorgen är mycket stort, vilket ju inte underlättar att behålla och nyrekrytera personliga assistenter. Jag saknar för övrigt strategin för att långsiktigt klara personalförsörjningen inom vården och omsorgen och möjliggöra att framtidens vård och omsorg ska hålla hög kvalitet. En uppvärdering av vård och omsorgsyrkena är nödvändig. Assistansreformen infördes med Centerpartiet i regeringsställning. Själv var jag socialnämndsordförande då och kunde på mycket nära håll följa vad reformen betydde och betyder i form av ökad frihet och en större möjlighet till ett självständigt och tryggare liv, hur en funktionshindrad får makt över sitt eget liv. Det är ingen tvekan om att livskvaliteten ökar högst påtagligt, vilket gäller även för de anhöriga. I ett TV-program som nyligen visades blev detta tydligt, tycker jag, med uttryck som "assistenten är mina armar och ben" och "slutar assistenten skulle hjärtat stanna". Av socialministerns svar att döma är vi nog i stort överens om målen och reformens betydelse, likaså om att behoven och därmed kostnaderna kommer att öka. Däremot, får jag nog konstatera, har jag hittills icke fått några direkta svar på mina frågor. Vad säger socialministern t.ex. om Riksförsäkringsverkets förslag om att assistansersättningen fortsätter 30 dagar efter det att den ersättningsberättigade avlider, eller att assistansersättningen ska kunna lämnas när den funktionshindrade vårdas på sjukhus? Vad säger socialministern om bristen på strategi för att långsiktigt klara vården och omsorgen och uppvärdera vårdoch omsorgsyrkena? Dessutom avgränsar socialministern tämligen ensidigt bort mina två första frågor, varför jag upprepar dem: Hur avser regeringen att utveckla assistansreformen? Kommer det några förslag i vårbudgeten?
Fru talman! Det hedrar Kenneth Johansson att hans parti satt i regeringen när reformen föreslogs. Dock kan man konstatera att när reformen trädde i kraft var det under 4 000 som fick assistansersättning. Sedan dess har detta ökat upp till 9 000. Med all sannolikhet kommer verksamheten, som jag har påpekat, att växa framöver, vilket är viktigt. Det betyder också att vi med assistenterna har fått en alldeles ny yrkesgrupp i det svenska samhället. Där är Sverige ganska unikt. Vi har i dag nästan lika många assistenter som det finns läkare i Sverige. Det är en ganska intressant jämförelse, bara för att vi ska få klart för oss vilken stor yrkesgrupp det är. Vi kan konstatera att vi inte har varit särskilt väl förberedda på att erbjuda en karriärväg, en möjlighet till vidareutveckling och en möjlighet till en framtida roll inom vårdsektorn för dem, ofta unga människor, som börjar som assistenter. Jag är alldeles medveten om att en del av lösningen på det framtida rekryteringsproblemet kommer att vara frågan om ersättningsnivåer, vilket den arbetsgrupp som jag har tillsatt också ska titta närmare på. Men jag är alldeles övertygad om att den långsiktiga rekryteringen handlar om att kunna erbjuda kompetensutveckling, möjligheter att komplettera assistansarbetet med studier och att utvecklas inom vårdyrket. Jag kan mycket väl tänka mig att det finns många som väljer att förbli assistenter under hela sin yrkeskarriär. Men jag kan också tänka mig att många unga människor väljer att börja en yrkeskarriär inom vårdsektorn som assistenter för att sedan efter hand komplettera sin utbildning för att inta nya roller inom vården. När vi tog ställning till Riksförsäkringsverkets budgetäskande sade vi oss att problemet sannolikt är mycket större än enbart ersättningsnivåerna. Låt oss därför inbjuda handikapprörelsen, de organisationer som representerar assistenterna, till en gemensam diskussion om hur vi ska utforma ett långsiktigt program för utveckling av assistentrollen. Det arbetet har nu påbörjats. Vi kommer att få ett förslag i september i år och då finns det möjligheter för oss att för första gången lägga fram en långsiktig utvecklingsplan när det gäller assistenternas roll. Jag ber att få återkomma till det. Jag har förstått att man också från handikapprörelsens sida tycker att inbjudan till den gemensamma arbetsgruppen har varit konstruktiv. Jag är därför alldeles övertygad om att vi kan komma tillbaka med ett förslag som rör alla frågor, från ersättningsnivåerna, som Riksförsäkringsverket har tagit upp, till kompetens och utvecklingsfrågor, så att vi kan garantera att vi har tillgång till alla de assistenter som vi behöver för att assistansreformen ska kunna fungera som det är tänkt.
Fru talman! Vi är överens om de förslag, synpunkter och idéer som socialministern nu kompletterar sitt ursprungssvar med. Jag har samma uppfattning. Det är en rad olika åtgärder som krävs för att ge vård och omsorgsyrken, i det här fallet alldeles speciellt personliga assistenter, en tydligare yrkesroll. Det krävs många insatser för att vi ska kunna klara den rekrytering som behövs för att assistansreformen ska kunna förbli det som den är i dag och för att vi ska kunna göra den bättre. Socialministern hänvisade till sin arbetsgrupp. Jag har också full respekt för att det här är ett arbete som måste göras i samråd med de berörda. Det måste göras i samråd med dem som har det verkliga kunnandet om vad som krävs för att vi ska få en bra verksamhet med en hög kvalitet. Jag är möjligen något ivrigare. Jag tycker att de signaler som kommer är så allvarliga och oroande. Problemen är heller inte direkt nya. Vi vet ju att det inte var helt enkelt att föra fram de förslag till beslut som gällde förändringen av 65 årsgränsen och som i slutändan blev ganska bra. Det får inte bli samma tidsutdräkt i den här frågan. Den långsiktiga strategin tror jag är en fråga som inte bara rör personliga assistenter, utan det rör vårdoch omsorgspersonal generellt.

Jag tror att väldigt mycket är att vinna om vi kan få en attitydförändring hos den yngre generationen. När det sedan gäller frågan om att utveckla assistansreformen svarar inte socialministern heller i sitt andra inlägg på den. Vi har från Centerpartiets sida lagt fram ett antal förslag till hur vi vill utveckla assistansreformen, en bra reform som kan göras bättre. Det handlar om att t.ex. skärpa lagen avseende assistansersättning för de timmar barnet är i barnomsorg eller skola, så att barns rätt till personlig assistans i daglig verksamhet garanteras. Vi vill också utreda en utvidgning av assistansreformen vad avser personer med psykiskt funktionshinder. Vi har även konkreta förslag som att undantaget i 7 § LSS bör tas bort och att personkrets 3 ska ha rätt till daglig verksamhet. Många psykiskt funktionshindrade har mycket svårt att få tillgång till den normala arbetsmarknaden. Eftersom denna grupp i dag är undantagen från daglig verksamhet enligt LSS blir de ofta tyvärr isolerade och sysslolösa. Det är idéer som vi har. Min fråga är åter: Vad tycker socialministern om våra idéer?
Fru talman! På en punkt vill jag möjligtvis korrigera Kenneth Johansson. Det är när han hävdar att problemet med rekryteringen har funnits länge. Det intressanta är att vi har fått en ganska dramatisk svängning under de senaste åren, helt enkelt beroende på att arbetsmarknadsläget har förändrats. När vi har diskuterat assistansreformen och hela lagstiftningen kring assistansersättningen under de senaste åren har det nästan uteslutande handlat om rättigheterna och vilka grupper som ska omfattas. Vi har diskuterat frågan om 65-årsgräns osv. Alltihop har skett i en strävan att utvidga denna alldeles eminenta rättighet, som faktiskt är grunden för många människors möjlighet att leva ett anständigt liv. Men väldigt lite har diskuterats kring det faktum att vi skapar en alldeles ny yrkesgrupp, nämligen dessa assistenter som nu således är ungefär 25 000. Väldigt få har egentligen funderat på vad som händer när arbetsmarknadsläget ändras om vi inte har ett långsiktigt program och betraktar detta yrke som ett framtidsyrke inom vårdsektorn. Det är därför det är viktigt att nu analysera framtiden för assistenterna. Jag vill bara läsa upp hur uppdraget i den arbetsgrupp som regeringen tillsatte den 25 januari ser ut.

Jag tror att vi kommer att få ett bra program, eftersom vi har bjudit in alla dem som är berörda att vara med och utforma det. Jag tycker att vi möjligtvis skulle ha varit lite förutseende och diskuterat detta för två eller tre år sedan, när vi kunde ana att arbetsmarknaden skulle ändras. Men nu får vi en chans att ta ställning till ett sådant program under det här året, vilket jag tycker är tillfredsställande. När det sedan gäller utvecklingen av assistansreformen ska jag säga att jag egentligen inte har någonting alls emot de förslag som Kenneth Johansson redovisade. Förslag om att flytta fram positionerna när det gäller assistansersättningen diskuteras också i samband med socialdemokraternas nya handikapppolitiska program. Enda problemet är att när jag säger att jag ställer mig bakom måste jag redovisa förslag och finansieringen av dem. Jag ber att få återkomma till de frågorna längre fram.
Fru talman! Jag har under denna interpellationsdebatt haft som syfte att klargöra hur viktigt jag och Centerpartiet anser att det är att göra en bra assistansreform ännu bättre. Jag är både glad och nöjd med att vi, som jag uppfattar det, har en samsyn om att det är en bra reform och att det finns en reformvilja från socialministerns sida. Det går att göra mycket för att förbättra reformen. Det gäller inte minst att värna de psykiskt funktionshindrades intressen. Jag har också försökt, utan att lyckas riktigt, att få ett svar om det är något att vänta från arbetet med vårbudgeten. Det återstår att se. Jag ska med intresse ta del av materialet. Steg ett är att klara de behovsökningar som är alldeles tydliga. Steg två är att kunna visa att det också finns en vilja bakom den uttalade önskan att göra reformen bättre. Jag hoppas också att det går att föra en framtida diskussion mellan alla berörda parter att långsiktigt klara personalförsörjningen av vården och omsorgen. Det är många grupper som vi måste nå i det arbetet. Det är stora behov som vi står inför att lösa. Jag kommer att följa arbetet noga. Jag tycker att assistansreformen är värd att kämpa för.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att hemlösa ska få tillgång till den vård de är i behov av. Hon har också frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra psykiatrin med en vårdgaranti. Hemlösheten är ett samhällsproblem. Antalet hemlösa i Sverige bedöms uppgå till ca 8 500 personer, varav de flesta i storstadsområdena. Trots att Sverige har befunnit sig i en lågkonjunktur är Socialstyrelsens bedömning att antalet hemlösa inte har ökat under 1990-talet. Hemlösa är människor som i många avseenden behöver stöd och vård. Den som är hemlös har nästan alltid problem i form av tungt missbruk eller psykisk sjukdom. Enligt Socialstyrelsen är det endast 10 % av de hemlösa som inte behöver vård för missbruk, psykisk eller fysisk sjukdom. I dessa 10 % ingår emellertid personer som just avslutat en behandling och därför för ögonblicket inte anses behöva vård. För att kunna ge hemlösa personer rätt hjälp krävs ett väl fungerande samarbete mellan olika huvudmän. Brister i informationsöverföring och samverkan gör dock att de hemlösa sällan är kända inom mer än en myndighetssektor. När brister i det medicinska omhändertagandet av hemlösa diskuteras, måste framhållas att bristerna till stor del även gäller vården av psykiskt sjuka generellt, oavsett om det rör sig om hemlösa eller ej. Ett problem som regeringen har uppmärksammat i den nationella handlingsplanen för utveckling av hälsooch sjukvården är att primärvården har otillräcklig kapacitet. Detta leder till problem med tillgänglighet, kvalitet och samordning i stora delar av vården. De föreslagna åtgärderna för att förstärka primärvården kommer därför att innebära bättre villkor även för gruppen hemlösa. kommit överens om att landstingen särskilt ska uppmärksamma psykiskt funktionshindrade så att deras psykiatriska och somatiska vårdbehov blir tillgodosedda. Detta ska ske genom en utvecklad samverkan mellan landstingens primärvård, psykiatrin och socialtjänsten. En bättre samverkan kan leda till att kommunen bättre förbereder insatser när en person skrivs ut från slutenvård. Jag vill i sammanhanget också nämna det arbete som sker inom Kommittén för hemlösa. I sitt fortsatta arbete kommer kommittén att utveckla och fördjupa sina insatser inom bl.a. metodutvecklingen inom missbruksområdet, den psykiatriska vården och insatserna för hemlösa människor med samsjuklighet, s.k. dubbla diagnoser. När det slutligen gäller frågan om införande av en vårdgaranti är detta inte en fråga som enbart berör psykiatrin, utan sjukvården som helhet. Enligt min bedömning kommer den förstärkta primärvården att innebära förbättringar av vårdens tillgänglighet.
Fru talman! Jag vill tacka socialminister Lars Engqvist för svaret. Vi har tidigare diskuterat specialistvården för psykiskt sjuka. Motivet till denna interpellation är den socialmedicinska pilotstudie av 33 hemlösa som redovisades förra året, och det framkom där att allvarliga sjukdomar och dålig tandstatus är mycket vanligt förekommande. I studien konstaterades allt från förekomst av hivsmitta, psykiska sjukdomar och tandsjukdomar till kvinnomisshandel. Forskargruppens slutsats är att det inte räcker med de uppsökande mobila vårdteam som såväl landstinget som socialtjänsten har. Det behövs också särskilda öppenvårdsmottagningar dit hemlösa kan vända sig även på kvällar och helger för att få hjälp med medicinska och sociala problem. I dag tvingas många hemlösa att vända sig till akutsjukvården när vårdteamen eller härbärgena inte räcker till. Flera hemlösa kan vittna om att de nekas vård, trots att vi i Sverige har en offentlig sjukvård som ska garantera alla vård. Frivilligpersoner och socialtjänst måste följa med för att den enskilde över huvud taget ska kunna komma till tals och bli undersökt. Det finns också vittnesmål om att ambulanspersonal inte alltid vill plocka upp en hemlös som anses för smutsig. Det är viktigt att vi klart tydliggör att vi i inget fall får tumma på människovärdesprincipen. Fru talman! Psykiatrireformen har inte getts den möjlighet som var avsedd. Ingen tänkte sig väl att äldre med psykiska problem, medicinskt färdigbehandlade eller de som förtidspensionerats av psykiska skäl skulle hamna på gatan, när de stolt skulle visa på namnskylten på sin dörr, få sin integritet tillgodosedd och vara sin egen. Tyvärr har inte kommunerna lyckats att få den överblick över de psykiskt sjuka i kommunerna som är nödvändig. Man räknar med att endast en fjärdedel av de psykiskt sjuka är känd av socialtjänst och psykiatri, dvs. den grupp som drabbas av psykos, schizofreni eller har fått andra diagnoser. Flera hamnar helt utanför vården. Därför måste psykiatrin förbättras med hjälp av en vårdgaranti. Frivilligorganisationernas roll i vårdkedjan måste också tas till vara på ett bättre sätt. Jag talade i går med direktorn för Stadsmissionen i Malmö. De hoppas på att få en läkarmottagning. De är dessutom oroade för spridningen av hiv/aids. Nu är detta en landstingsfråga, men ministern har genom att uttrycka sin mening också en roll i sammanhanget. Förra gången statsrådet och jag talade om de hemlösas situation bad jag ministern att utlysa årets "guldkommun", dvs. den kommun som bäst tar till vara de svagaste i samhället. Nu kanske det är dags för årets "guldlandsting", dvs. det landsting som ger bäst vård för de hemlösa. Statsrådet har uppmärksammat problemet att primärvården har otillräcklig kapacitet i handlingsplanen för utveckling av hälso och sjukvården. Det är positivt att en utvecklad samverkan mellan landstingens primärvård, psykiatrin och socialtjänsten är på gång och att Kommittén för hemlösa satsar på metodutveckling. Jag undrar dock i sammanhanget hur långt arbetet med vårdgarantin inom psykiatrin har fortskridit. Jag vet att statsrådet var inne på den idén, och jag vet att han också följer upp försök och metoder från Västra
Fru talman! Först vill jag göra några viktiga grundläggande påpekanden. När vi i en sådan här diskussion talar om hemlösa kan det låta som om det är en alldeles speciell grupp av människor som kräver sina rättigheter i form av vård på lika villkor osv. Det handlar om ett begrepp för ett stort samhälleligt misslyckande. Det handlar om allt från en arbetsmarknad som inte fungerar, en bostadsmarknad som inte fungerar, ett socialt nätverk som har brustit, över till brister i socialtjänstens möjligheter att utöva uppsökande verksamhet och verkligen komma i kontakt med alla. Det handlar naturligtvis också om misslyckanden i missbrukarvården. Det intressanta är att om man ska göra någonting åt detta handlar det om att se till att det inte finns några hemlösa. Målet måste vara att ingen människa över huvud taget ska skapa sig en tillvaro ute på gatan. När vi talar om 8 500 hemlösa är det inte människor som bor på gatan, men de saknar ett eget hem och saknar en egen fast punkt i tillvaron. Vi tillsatte den särskilda kommittén som nu arbetar med detta för att just ta fram goda exempel, för att se helheten, för att diskutera med socialtjänsten, bostadsförmedlingar, bostadsföretag, arbetsförmedlingar och sjukvården, för att se till att hitta en strategi som täcker hela området. Det är viktigt att vi påpekar detta så att vi förstår att det är ett omfattande socialt problem. Hemlöshetskommittén kommer så småningom att lämna sina erfarenheter av alla de projekt som man har stöttat. Det handlar om sammantaget 40 miljoner kronor som kommittén på olika sätt stöder olika insatser med. Den kommer så småningom att redovisa vilken strategi man ska använda. När det gäller den specialfråga som Ulla-Britt Hagström tar upp, nämligen hur vården möter människor som är hemlösa, kan jag konstatera att detta är ett stort problem. Vi har allmänt sett i den svenska sjukvården, framför allt i primärvården men naturligtvis också inom psykiatrin, ett tillgänglighetsproblem som gör att man inte får den vård man behöver vid den tidpunkt man själv vill ha den. Det är just av det skälet som vi har föreslagit en kraftig satsning på sjukvården, där just psykiatrin är ett av de tre områden som är prioriterade och där primärvården är det andra området. I slutet av det här året ska varje landsting redovisa sina planer för hur man ska leva upp till den handlingsplan som riksdagen har beslutat om. När vi får se de planerna är det möjligtvis dags att se om vi kan utse något guldlandsting, men de får komma upp till bevis innan vi bestämmer oss för att göra någon utnämning.
Fru talman! Det är riktigt att Kommittén för hemlösa arbetar med det här och att det finns resurser. Men i nuläget har kommittén kvar bara 505 000 kr i dessa projekt. Frågan är då om de verkligen har kommit fram så långt att vi får en nollvision för hemlösa - det är väldigt viktigt att få en nollvision, precis som ministern säger. Vi kristdemokrater har också försökt verka för det. Vi sammanställde en rapport just om hemlösheten därför att den är ett växande problem i samhället. Alla säger sig vilja ta tag i problemet, och alla är välvilliga, men ändå växer antalet hemlösa. Vad vi pekar på är dels att vi i vår samhällsutveckling i dag förstärker individualismen, dels att kraven på normalitet blir strängare. Det leder i sin tur till att människor stängs ute från arbetsmarknad och bostadsmarknad. Vi tycker att det är en skamfläck att kvinnor och män med psykiska funktionshinder bor på gatan i välfärdslandet Sverige, som alltid har legat högt i välståndsligan, och just att socialtjänsten inte når alla hemlösa. Vår stora önskan är, precis som ministerns, en nollvision och att det inte ska finnas några hemlösa. Det finns ingen entydig modell, som statsrådet säger, för att lösa boendet för alla hemlösa. Merparten har ju hamnat i ett djupt missbruk som är svårt att bryta, och allt yngre ungdomar har hamnat i heroinmissbruk som lett till arbetslöshet och bostadslöshet. När jag besökte Stadsmissionen i Malmö fick jag veta att det t.o.m. finns hemlösa 16-åringar, som var nödsakade att söka härbärge på natten. Därför är det viktigt att det inte blir neddragningar inom just barnoch ungdomsverksamheten och att det görs insatser tidigt. Det är inte bara Hemlöshetskommittén som arbetar, utan det har också kommit en ESO-rapport om de hemlösa i folkhemmet. Det som rapporteras där får mig att tänka till. De beräknar att en genomsnittlig hemlös kostar samhället ca 350 000 kr per år. Av detta svarar offentliga transfereringar och vårdinsatser för 250 000 kr, och resterande 100 000 kr står allmänheten för, till följd av stölder för att finansiera drogmissbruk osv. När man då ser att alla dessa resurser satsas borde man försöka hitta ett bättre sätt att skapa en nollvision. Det borde inte handla om bristen på pengar utan om strukturen och hur vi hanterar de här frågorna. Fru talman! Jag är också intresserad av hur socialministern ställer sig till frivilligverksamheten. I dag är det frivilligverksamheten som får göra en stor insats, och den måste därför uppmuntras. Den arbetar utan vinstdrivande syfte. Här samlas grupper som psykiskt sjuka kvinnor som inte har klarat att lämnas ut från ett skyddat boende till ett eget boende och som luras in i drogmissbruk. Det är personer som bor i tält därför att de saknar bostad, som vill in och värma sig och få en kopp kaffe, som t.o.m. får boka en säng för två eller tre timmar på dagen för att ha någonstans att sova. Det är heroinister som räddas från överdoser, uteliggare som är sjuka och personer som blivit hemlösa efter relationsproblem och separationer. Jag undrar då hur statsrådet ställer sig till att ytterligare stötta frivilligverksamheten just vad gäller att också se till att det är möjligt att ha en läkarmottagning på t.ex. Stadsmissionen eller i andra delar.
Fru talman! Ulla-Britt Hagström sade mycket snabbt att antalet hemlösa nu växer. Sannolikt är det inte så, vilket är ganska viktigt. Vi kommer att få en bättre redovisning, och sannolikt visar den att utvecklingen under de senaste åren går åt andra hållet. All statistik vi har är från tidigare år, och det har visat sig att man egentligen inte haft riktigt bra uppgifter om hur många hemlösa det funnits, utan det har hela tiden varit uppskattningar. Det har varierat från 5 000 eller 6 000 upp till 10 000. Jag nämnde Socialstyrelsens bedömning, som är 8 500, som alltså inte är den aktuella statistiken. Jag påpekar detta därför att det naturligtvis är så att när samhällsekonomin allmänt sett blir bättre, när antalet jobb ökar och när den ekonomiska krisen minskar så minskar också en del av den sociala problem som hemlösheten är ett uttryck för. Egentligen spelar det inte så stor roll om den har minskat, för fortfarande är det ett antal tusen människor som inte har någon egen fast punkt i tillvaron. Det är allvarligt nog. Det är sant att Hemlöshetskommitténs budget är slut, men det är inte de pengar som man har förfogat över. Man har anvisat ett antal projekt som har fått pengar. De projekten är nu i gång och ska så småningom redovisa sina erfarenheter. Det är en rad projekt i gång runtom i landet som kommittén har haft kontakt med och föreslagit stöd till, vilket regeringen också har beviljat. Även om kommittén inte har så mycket mer pengar kvar, har den just gjort det som den skulle göra, nämligen anvisa vilka projekt som skulle få stöd. De projekten är alltså i gång. Jag är lite skeptisk till ESO-rapportens ekonomiska resonemang. När det handlar om problemet med hemlösa är det i mycket liten utsträckning en fråga om pengar. Jag tror inte heller att någon kommun som är ansvarig resonerar om vad det skulle kosta att ge människor det stöd som de behöver. Det gäller i allt väsentligt att få ett socialt nätverk att fungera, att få en samverkan med socialtjänsten och sjukvården eller missbrukarvården. Man måste utgå från att det handlar om att arbeta för varje individ och att göra en plan för varje individ. Det är otroligt komplicerat, men det är nödvändigt. Jag tycker inte att det är så intressant att diskutera i vilken mån den ena eller andra metoden skulle vara fördelaktigare för samhället eller inte, utan det viktigaste är att hitta de rätta metoderna att arbeta. Det finns å andra sidan en del i ESO-rapporten som man kan ta hänsyn till. Men ESO har oftast benägenheten att se allt bara från ekonomernas utgångspunkt, och det är bristen i deras rapporter. När det sedan gäller frivilligorganisationerna är det sant att de spelar en viktig roll. Men för mig som socialminister är det viktigt att påpeka att kommunerna genom socialtjänstlagen har ansvaret för att ge varje medborgare i kommunen ett drägligt liv. Det är kommunerna som ska se till att detta fungerar. Kommunerna har sedan möjlighet att genom stöd ge frivilligorganisationer möjligheter att arbeta. Det är kommunerna som ska ställning till detta. Och de flesta kommuner inser också att det behövs ett generöst stöd till frivilligorganisationer för att arbetet ska fungera. Jag hoppas att alla kommuner som möter de här problemen har samma inställning. Men det är ytterst kommunerna som är ansvariga.
Fru talman! Jag kan gå tillbaka till de beräkningar som Sydsvenska Dagbladet gjorde vad gäller Malmö kommun. Antalet personer som inte kan få egna kontrakt på grund av svag ekonomi har ökat. Det har blivit dubbelt så många på ett år - 363 jämfört med personer till nästan 200. Och kostnaderna för hotell och härbärgen har ökat från 20 miljoner 1998 till 27 miljoner 1999 och beräknas för 2000 sluta på 35 Givetvis kan mycket av det här vara lokalt betingat och beroende på hur man definierar en hemlös. Hemlöshetskommittén säger att en hemlös människa är en person som saknar tillgång till egen bostad och vars livsvillkor är sådana att han eller hon inte heller kan erhålla en reguljär bostad. Vi kan titta på antalet vräkningar. Mellan 1987 80 %, från 4 235 till 7 610, och sedan minskade det något efter 1995. Det är klart att vi kan dividera med siffror, men just det faktum att antalet hemlösa inte har minskat med de här insatserna gör ju en väldigt bekymrad. Och om de då inte ens kan få sjukvård när de kommer till akuten eller inte blir vänligt bemötta så handlar det ju om att vi i vårt välfärdssamhälle ändå har ruckat på människovärdesprincipen. Jag tror att socialministern och jag har samma inställning, att vi måste göra allt för att värna om människovärdet.
Fru talman! Vi har säkert samma hållning, och jag utgår från att vi har det som Ulla-Britt Hagström betecknar som nollvision, dvs. att det inte är rimligt att någon enda människa ska sakna en fast punkt i tillvaron, sakna ett eget hem. Varje människa ska också ha möjlighet att försörja sig med eget arbete. Det är ett rimligt mål för ett anständigt samhälle. Nu har vi sedan någon gång i mitten av 80-talet fått en utveckling av antalet hemlösa. För 20 år sedan fanns det nästan ingen hemlöshet, och Sverige var ett föregångsland, men vi har fått dessa problem. Jag vill bara påpeka att det som man läser i tidningen om att hemlösheten ökar inte är grundat på några gemensamma uppgifter på nationell nivå. Det finns sådana uppgifter som pekar på att den snarare minskar, och om den minskar är det i så fall ett resultat av att samhället allmänt, socialt sett, har blivit bättre genom att fler människor är i arbete och genom att bostadsmarknaden fungerar något bättre. Men även ifall hemlösheten skulle ha minskat är problemet tillräckligt stort för att vi ska fortsätta att anstränga oss. Jag väntar med spänning på att Kommittén för hemlösa ska redovisa sin slutrapport, så att vi också ska veta vilka metoder vi ska arbeta med för att se till att vi når målet med en nollvision.

Fru talman! Marianne Andersson har ställt ett antal frågor om vindkraften till miljöministern. Frågorna gäller bl.a. utbyggnadsmål, tillståndsgivning, ekonomiska förutsättningar och lagstiftning vad gäller vindkraften. Interpellationen har överlämnats till mig. Låt mig börja med frågan om mål för utbyggnaden av vindkraften. Regeringen meddelade i förra årets ekonomiska vårproposition sin avsikt att återkomma till riksdagen med förslag till planeringsmål för vindkraften. Statens energimyndighet har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till ett lämpligt planeringsmål och till åtgärder för att möjliggöra att målet uppfylls. Uppdraget ska redovisas före utgången av april i år. Regeringen avser återkomma till riksdagen i höst i denna fråga. Så till frågan om åtgärder för att förenkla tillståndsgivningen. Vindkraftsutredningen har i sitt betänkande föreslagit vissa författningsändringar som syftar till förenklingar i samband med tillståndsprövning. Vindkraftsetableringar prövas enligt både miljöbalken och plan och bygglagen. Utredningen föreslår bl.a. en samordning av planläggning och bygglovsprövning enligt plan och bygglagen med tillståndsprövningen enligt miljöbalken. Syftet med samordningen är att undvika dubbelarbete och att minska tidsåtgång och kostnader. Förslaget har remissbehandlats och övervägs nu i Regeringskansliet. Marianne Andersson har också tagit upp frågan om vindkraftens klassning som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Även om vindkraften är en ren energikälla med många fördelar från miljösynpunkt kan ett vindkraftverk medföra påverkan på omgivningen t.ex. visuellt eller i form av buller och skuggor. Vindkraftverk omfattas därför av miljöbalkens definition av miljöfarlig verksamhet. Vad jag har erfarit så har miljöministern inte för avsikt att ta något initiativ till ändring av denna lagstiftning. När det gäller vindkraftens långsiktiga ekonomiska förutsättningar pågår det ett arbete för att skapa de stabila förutsättningar som Marianne Andersson efterlyser. Bakgrunden är att riksdagen förra året beslutade om ekonomiska förutsättningar för elproduktion från förnybara energikällor där bl.a. riktlinjer för ett samlat system för att främja förnybar elproduktion lagts fast . Det nya systemet grundas på handel med gröna certifikat som ska kombineras med en skyldighet att köpa eller leverera en viss andel el från förnybara energikällor. Avsikten är att systemet ska kunna träda i kraft den 1 januari 2003. En särskild utredare arbetar just nu med att tekniskt utforma ett system för certifikathandel baserat på kvoter (dir. 2001. Regeringen har för avsikt att våren 2002 presentera en proposition i frågan. Marianne Anderssons fråga om gränsen för småskaliga produktionsanläggningar syftar på regleringen av det statliga stödet till småskalig elproduktion. Jag är väl medveten om de nackdelar som finns med gränsen på 1 1⁄2 megawatt, framför allt när det gäller vindkraft. Gränsen gäller för varje enskilt aggregat. Gränsen kan alltså ge vissa icke önskade effekter. Det ingår i utredningsuppdraget som jag nyss nämnde att närmare överväga denna fråga.

Fru talman! Vi torde vara eniga om att vindkraften är väldigt viktig som komplement i en framtida energiförsörjning. Jag har erfarit att det i kraftföretagens planer finns 1 800-2 000 nya vindkraftverk. Detta antal stämmer inte särskilt väl med vad vi nu ser i praktiken. Är det här realistiska planer? Kommer åtminstone de 1 800 vindkraftverk som finns i planerna att uppföras. Interpellanten var också inne på jämförelser med andra länder. Jämförelsen med Danmark är ju relevant. De meteorologiska förhållandena här torde vara ungefär desamma, åtminstone vid Sveriges kuster, som i Danmark. Varför är det så mycket lättare att komma vidare i Danmark än vad det är i Sverige? Bullerfrågorna har grannländerna uppenbarligen också hanterat på ett annat sätt. De estetiska olägenheterna betonas allt oftare, som också interpellanten sade. Men man kan ju jämföra med de telemaster som uppförs och kommer att uppföras. Där hör jag inte samma klagan över de estetiska olägenheterna. Varför så mycket lättare i Danmark? Kommer de 1 800 vindkraftverken att uppföras?

Fru talman! Jag får börja med att ta upp frågan om varför Sverige har så låg andel produktion av el från vindkraft. Det finns självklart många anledningar till att vindkraftsproduktionen inte är större än vad den är i Sverige. Den huvudsakliga anledningen är att det i Sverige inte har funnits något underskott av el och att det därför inte heller funnits någon naturlig anledning att bygga ny elproduktionskapacitet. De låga elpriserna sedan avregleringen har dessutom inte uppmuntrat till investeringar i elproduktion. Jag kan nämna att produktionskostnaden för vindkraft beräknas vara mellan 35 och 43 öre per kilowattimme utan subventioner. Befintliga driftsbidrag uppgår totalt till 27,1 öre per kilowattimme. Till detta kommer ett investeringsbidrag på ca 15 %. När det sedan gäller de länder som vi talar om här var andelen vindkraft 12 % av elproduktionen i Danmark år 2000. Danmark har en helt annan situation än vad vi har. De har sina kolkraftverk och de har högt subventionerade vindkraftverk, vilket är förståeligt. I Tyskland var motsvarande siffra 2 %. Jag vill i detta sammanhang påminna om att Sverige har en mycket hög andel förnybar elproduktion. Den utgjorde 49 % år 1998. Då räknar jag självklart med vattenkraften, som ju ger den goda tillgången. Jämför man samma år är motsvarande siffra för Tyskland 6 % och för Jag vill med detta säga att utgångsläget varierar väldigt mycket mellan olika länder. Situationen i Sverige kan inte direkt jämföras med situationen i dessa länder. Men som jag tidigare har sagt när vi har fört diskussioner om vindkraften här i kammaren är den numera ett alternativ. Jag kommer i morgon att inviga en vindkraftspark på Öland. Jag kan också säga att regeringen kommer att fatta beslut ganska snart som innebär en ökad utbyggnad av vindkraften. Den är ett alternativ. Man kan konstatera att teknikutvecklingen på vindkraftsområdet har gått mycket fort på senare år, fortare än vad man kanske har trott. Detta har inneburit att större anläggningar kan byggas i områden där det tidigare inte var möjligt och till lägre kostnader. Ett fortsatt nära aktivt samarbete mellan staten och näringslivet ser jag som en viktig del i den fortsatta utvecklingen, t.ex. genom ett fördjupat samarbete kring demonstration och ny teknik genom pilotprojekt. Som jag tidigare har sagt här i kammaren när vi har debatterat denna fråga kommer jag att ta ett initiativ till att samla alla aktörer, inte minst näringslivet som numera har ett stort intresse av att vara med vid en sådan här utbyggnad. Jag vill sedan kort kommentera detta med miljöbalken. Först och främst: Om man ska sätta upp telemaster måste det också miljöprövas. Det är ingen skillnad. Dessa sätter man inte upp hur som helst. Om man bygger upp en väldigt stor vindkraftsanläggning - det är stora prylar, om jag får uttrycka mig lite vanvördigt - är det rimligt att det prövas. Däromkring bor människor, och det blir buller. Där finns fågelliv, fågelstråk och annat som kan påverkas, så det är klart att vi inte kan undanta detta från en vanlig miljöprövning enligt miljöbalken.

Fru talman! Jag tycker att det är bra att näringsministern här tydligt markerar att vindkraften är ett alternativ, även om det inte ser ut att finnas samma utvecklingsmöjligheter för denna som för solenergin, åtminstone inte vad vi kan se nu. Det pågår ju en intensiv forskning. En fortsatt forskning är väldigt angelägen. Det torde också finnas behov av fortsatt forskning på vindkraftens område. Fru talman! Det som jag vill fråga om och som gör mig nyfiken är att näringsministern säger att det kommer en hel del förslag - om jag förstod det rätt - till åtgärder som ska underlätta inte minst för investeringar på vindkraftens område. Kommer det i de förslagen att ingå någon form av förslag till fördelar för investeringar som görs av privata personer, i syfte att underlätta utbyggnaden?
Fru talman! Låt mig börja med att konstatera att det inte finns något som sätter stopp i regeringen när det gäller vindkraft. Regeringen anser att den är ett alternativ. Sedan är det klart att allting har sina begränsningar. Om man skulle uppnå 10 megawattimmar så motsvarar det - om jag inte missminner mig - drygt två Barsebäck. Med den nya tekniken handlar det om ungefär 2 000 vindkraftaggregat. Det är alltså ganska omfattande! Därmed menar jag att det inte bara är att rusa i väg. Man måste veta var aggregaten ska ligga osv. Ändock tycker jag att vindkraft är ett alternativ som man bör pröva. Den kommer inte att inom överskådlig tid kunna ersätta hela kärnkraften. Det måste vi också konstatera. Men den är ett bra alternativ, och den är ett alternativ som ska prövas. Frågan om begränsningen på 1 1⁄2 megawatt utreds, som jag sade i mitt svar till interpellanten. Jag delar uppfattningen att detta inte är speciellt effektivt, men det har en historisk förklaring. Detta får vi väga in när vi tittar över de olika reglerna. Befintliga driftsbidrag uppgår totalt till 27,1 öre per kilowattimme. Till detta kommer ett investeringsbidrag på 15 % av investeringskostnaderna. Intresset för investeringsbidraget är mycket stort. Jag vill också påpeka att eftersom miljöbonusen för vindkraft motsvarar nivån på energiskatten på el så ökade miljöbonusen med 1,9 öre per kilowattimme vid årsskiftet 2000/01. Jag tror att man måste konstatera att det inte bara är nivån på stödet som är viktigt för en utbyggnad av vindkraften, utan det är kanske framför allt att det finns långsiktiga stabila ekonomiska förhållanden för vindkraften. Annars tror jag inte att man investerar - det är för stor risk.

Fru talman! Det finns ett uttryck som lyder: Fort, men fel. Vad vi från regeringens sida försöker undvika är just fort, men fel. Här måste man ta hänsyn till olika miljöprövningar etc. Man måste också ta hänsyn till hur effektiv vindkraften är och hur den successivt kan ersätta exempelvis två Barsebäck. Det är det som vi jobbar med. Därför menar jag att vi ändå har bra fart på detta. Enligt Energimyndighetens beräkningar skulle den totala investeringen för att bygga tio terrawattimmar vindel i Sverige med den nya tekniken uppgå till ca 25 miljarder kronor. Med dagens teknik skulle motsvarande investering vara 36 miljarder kronor. Det är också en fråga om att man måste göra de här investeringarna successivt. Det går inte att göra på en dag. Jag är för vindkraft. Jag är övertygad om detta. Regeringen har också deklarerat det. Nu ska vi successivt bygga ut vindkraften, och vi ska framför allt göra det tillsammans med näringslivet. Men det måste ske med de miljöprövningar som görs och de krav som ställs på annan energi.

Fru talman! Jan-Evert Rådhström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att människor som bor vid enskilda vägar ska slippa vara otrygga och isolerade. Han har också frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att en reparation eller nybyggnad av bron i Umgransele ska kunna finansieras. Det enskilda vägnätet är en stor och mycket viktig del av infrastrukturen i vårt land. De enskilda vägarna utgör omkring två tredjedelar av vägnätet. Ansvaret för dessa ligger på de enskilda väghållarna. Vägnätet i övrigt består av de allmänna vägarna, där staten är väghållare, samt kommunala vägar och gator. För de enskilda vägar som är av betydelse för den allmänna samfärdseln utgår statsbidrag. Det kan t.ex. vara vägar som är utfartsväg för ett större antal fast boende eller vägar med en betydande andel genomfartstrafik. Anslagen för statsbidragen har sedan år 1997 legat på en oförändrad nivå. Utredningen ska vara klar sommaren 2001. I uppdraget ingår bl.a. att se över gränsdragningen mellan enskild och allmän väg. Ett av syftena med utredningen är att se till att man får största möjliga samhällsekonomiska nytta för de anslag som rör det lokala vägnätet. Efter sedvanlig beredning av utredningens förslag kommer riksdagen att få ta ställning till såväl ändringar av regelverk som förslag till anslag. Skötseln av de enskilda vägarna är oftast organiserad i föreningsform, som vägförening eller samfällighetsförening. Föreningen har bildats vid lantmäteriförrättning och har sedan antagit stadgar och en styrelse som sköter förvaltningen av de vägar som föreningen har ansvar för. I många kommuner har man i samband med kommunsammanslagningarna fattat s.k. kommunaliseringsbeslut, dvs. att man i fullmäktige har bestämt att kommunen tar på sig ansvar för driften av enskilda vägar i föreningarnas ställe. Bakgrunden var ofta att man ville åstadkomma rättvisa t.ex. mellan två tidigare grannkommuner där kommunen skött driften i den ena - som hade stadsplaner i sina tätorter - men inte den andra. De här kommunaliseringsbesluten saknar egentligen formella rättsverkningar och ska i stället ses som ett uttryck för politisk vilja. På många håll har detta fungerat bra i många år. Kommuner kan också ha stått som mottagare av de statsbidrag som utgår till enskild väghållning. I takt med försämrad kommunal ekonomi har en del kommuner på senare år börjat ifrågasätta sitt stöd till de enskilda vägarna. Hängbron över Umeälven i Umgransele är en sådan enskild bro där kommunen skött driften i samfällighetens ställe. Vid de besiktningar som Vägverket utför som en del i bidragsgivning och tillsyn har man konstaterat att bärigheten nästan är noll. Bron är i dag avstängd av säkerhetsskäl, och byborna har hamnat i en situation med långa omvägar. För närvarande pågår, enligt vad jag erfarit, utredningar för att konstatera om en reparation är möjlig. Här krävs ett brett samarbete. Det kan tyckas rimligt att kommunen, genom avtal med vägsamfälligheten, tar på sig väghållaransvaret för bron, som man skött i så många år. Om man sedan ansöker om statsbidrag till reparation av bron kommer givetvis Vägverket, i samråd med länsstyrelsen, att pröva denna ansökan.

Fru talman! Jag vill tacka näringsministern för svaret, men inte ger det några stora förhoppningar för alla som bor vid enskilda vägar i dag och som vet att de kommer att få stora problem när tjällossningsperioden börjar. Inte heller kan människorna i Umgransele känna något större hopp med anledning av svaret. Hösten som gick var exceptionellt blöt, vilket innebär att vägar och alla marker egentligen är totalt genomdränkta. Vi kan befara mycket stora skador under vårens tjällossning. Vi verkar vara överens om den stora betydelsen av det enskilda vägnätet, som ministern skriver. Men här stannar vår samstämmighet i frågan. Jag har påpekat vikten av det enskilda vägnätet och att dagens anslagsnivå gör situationen ohållbar. Statsrådet har tyvärr glömt den viktiga delen att det inte räcker med att bara säga att vägnätet är viktigt. Det måste också till pengar. Näringsministern skulle i dag ha kunnat signalera att han är medveten om problemen och antytt att det kommer att anslås mer pengar i vårpropositionen för att mildra den oro som jag känner när jag är ute i landet hos dem som efter de här vägarna och som har broar som de inte kan använda. Tyvärr inte ett positivt ord i den riktningen. Bron i Umgramsele var bara ett exempel av flera broar som har problem. Vägverket har nyligen gjort en första undersökning av bl.a. broarna i Granö och Tegsnäset. Det är en första liten undersökning, men Vägverket har inte ens pengar till att göra en exakt undersökning, så där får ovissheten fortfarande råda. Vid kontakter med den utredning som studerade enskilda vägnätet säger utredaren att han i sitt betänkande förmodligen kommer att föreslå att större broar i fortsättningen ska vara ett statligt ansvar, inte så att ägande ska gå över till staten men väl det ekonomiska ansvaret. Han anser att den ekonomiska påfrestningen för en vägsamfällighet annars blir alltför stor. Det kan glädja dem som är utan bro i dag, men likväl är det ännu inte ens ett förslag. Jag förutsätter att näringsministern har blivit informerad om situationen för dem som bor bl.a. i Umgransele. De har faktiskt ingen väg i dag förutom en privat skogsbilväg att åka på och som med all sannolikhet stängs av när tjällossningsperioden börjar. I svaret säger näringsministern att det är rimligt att Lycksele kommun genom ett avtal med vägsamfälligheten tar på sig väghållaransvaret för Umgranselebron, som den skött sedan många år. Statsrådet säger vidare att man sedan kan ansöka om statsbidrag till reparation av bron och att Vägverket naturligtvis kommer att pröva ansökan. Så långt är det bra, det följer regelboken. Men med anledning av detta måste jag fråga: Menar statsrådet att människor ska inledas att tro att det finns pengar till projekt som brobyggen och de stora tjälproblem som vi kommer att ha under våren när alla vet att de medel som i dag finns redan från starten är förbrukade?
Fru talman! Jag deltar i debatten utifrån ett stort intresse för enskilda vägar. Jag hade också förmånen att tillsammans med socialdemokraterna utreda och återställa statsbidraget år 1995 till enskilda vägar. Det är också roligt att flera partier intresserar sig för enskilda vägar, vi har varit rätt ensamma tidigare. Både ur näringslivssynpunkt och ur miljösynpunkt har dessa vägar stor betydelse. De innebär i flera fall kortare transportavstånd genom att de är genvägar i ordets positiva mening. Det berör 800 000 människor som bor vid dem. Jag vill passa på tillfället då näringsministern är här att ställa några frågor om den nya utredning som har beskrivits i interpellationssvaret. Det är något förvånande - det kan vara en missuppfattning från min sida - om den utredningen kommer att läggas vid sidan av infrastrukturpropositionen. Det är en väldigt viktig och väsentlig del som berörs där, och jag har förstått att det handlar om sparkrav, om att sänka kostnaderna. Då skulle jag gärna vilja höra ministerns principiella inställning om vi kan överföra kostnader för arbete på en allt glesare befolkning i de områden som det gäller? Hela frågan om att bilda enskilda samfällighetsföreningar är ganska komplicerad. Man måste företa de juridiska processerna med andelsunderlag och hela den delen. Det är min ena fråga: Är det verkligen möjligt, och ska det gå vid sidan av infrastrukturporopositionen? Beträffande de broar i mitt hemlän Västerbotten som berörs i interpellationen utgår jag från att ett särskilt statsbidrag ska kunna tas fram. Jag delar interpellantens syn att det i dag inte finns några pengar kvar till den delen. Jag stannar här för tillfället.

Fru talman! Jag börjar med att konstatera att utredningen inte har i uppdrag att spara pengar åt staten. Det handlar i stället om att få ut största möjliga samhällsnytta per satsad skattekrona. Många enskilda väghållare har visat sig vara skickliga och effektiva förvaltare av det lokala vägnätet. Det handlar inte om att spara pengar i fråga om de enskilda vägarna. Som jag sade har regeringen tillsatt en utredning med uppdrag att se över regler för bidrag till enskild väghållning. Utredningen ska vara klar sommaren 2001. Efter sedvanlig beredning av utredningens förslag kommer riksdagen att få ta ställning till såväl ändringar i regelverk som förslag till anslag. Sedan om den här frågan kommer med i den infrastrukturproposition som vi förelägger under september har jag inte tagit ställning till, utan vi får se vad som är möjligt och överväga det. Vad sedan gäller förändringen av Vägverkets budget för vägnätet i övrigt - låt mig då för undvikande av missförstånd bortse från enskilda vägar, som har ett eget konto - vill jag säga att denna är inriktad på tjälskador och den typ av skador som här har tagits upp i diskussionen. För enskilda vägar behöver det troligen tillföras nya pengar. Vad avser bron vill jag framhålla att det är Vägverket som går igenom den och ska göra en bedömning. Det är faktiskt Vägverket som har den bästa kapaciteten att bedöma om den här bron måste prioriteras före andra broar. Det är vad Vägverket måste göra, och det måste ibland göras sådana prioriteringar. Jag har en djup förståelse för de 30-40 människor som bor i området och som får göra långa omvägar via två alternativa sträckningar. Jag förutsätter att Vägverket snabbt prövar den här brons viktighet och väger den aktuella investeringen mot andra som behöver göras. Vägverket ska i första hand studera om det går att reparera bron för 2 eller 3 miljoner eller något sådant, i andra hand se om det går att bygga en ny bro, vilket kostar omkring 8 miljoner. När man talar om ansvaret för kommunen, som har skött denna bro i 40 år för föreningens räkning, kan man naturligtvis fråga sig hur bron har skötts när det plötsligt vid Vägverkets inspektion, som görs vart femte eller vart sjätte år, upptäcks att bron inte har någon bärighet alls. Jag kan inte svara på det. Jag kan bara konstatera att det är kommunen som har haft ansvaret för bron. Att jag talar om att kommunen måste träda in beror på att det är fråga om en väg som man inte kan förvänta sig att användarna ska vara med om att betala. Låt oss säga att kostnaden blir 8 miljoner och att staten står för 70-80 %. Då ska vägföreningen stå för ca 20 %. Jag menar att det då är rimligt att kommunen träder till.

Fru talman! Precis som näringsministern säger syftar den här utredningen till att få ut mesta möjliga av de pengar som anslås. Tyvärr innebär det kanske att det inte blir några ytterligare pengar till ett område som verkligen behöver betydligt mer. Låt oss inrikta oss lite grann på bron i Umgransele. Jag har själv har själv rest dit och studerat den. Den är ett ypperligt exempel på hur isolerade människor kan bli. Säkerligen har också näringsministern blivit informerad om detta. Vägverket ska göra en bedömning av hur viktig den här bron är, sägs det. Det är klart att det ska göras en bedömning, men de boende har inget alternativ. Är det helikopter som vi ska satsa på för deras del? Bron är den enda förbindelse som har funnits. Det finns en privat skogsbilväg, som stängs av vid tjällossning. Jag har själv varit där. Hur behjärtansvärd den bedömning som ska göras än är blir det problem. Det finns i Västerbotten 2 miljoner kronor per år att fördela till investeringar i det enskilda vägnätet. Enligt Vägverket går det antagligen inte att renovera bron. Det krävs då 6 miljoner, tre års anslag, för att klara just den här bron. Jag ser detta som ett exempel på hur ohållbart det är att ha ett anslag för enskilda vägar i vårt land om totalt 566 miljoner kronor. Väganslaget räcker kanske i snitt till 7 kr per meter till dem som sköter de enskilda vägarna och som gör det på ett alldeles ypperligt sätt. Vi får inte försätta dessa väghållare i en sådan situation som kommer nu till våren igen. Låt mig slippa att uppträda som populist och stå vid en väg i Värmland med lera till knäna! Vägarna är fullständigt genomblöta och kommer att utsätta oss för detta. Försök att vara ett steg före mig och se till att det kommer pengar i vårpropositionen, så att jag och de som bor intill det här enskilda vägnätet blir nöjda! Näringsministern sade i en tidigare interpellationsdebatt att det inte ska gå vare sig fort och fel. Jag är benägen att hålla med. Fort går det definitivt inte. Ni kanske inte heller gör fel i det här fallet, för ni gör inga förändringar av anslaget alls. Det förblir alltid oförändrat. Ministern får väl bedöma hur fel det är.
Fru talman! Låt mig först ta upp ekonomin. Sparande kan definieras på olika sätt, men det är inget tvivel om att om man förutsätter att en stor ideell insats ska göras av personer i en enskild vägförening, blir utgiften lägre och man är jätteduktig och bedriver väghållning till låga kostnader. Bidraget har inte heller varit oförändrat, utan bärighetsdelen har tagits bort till bl.a. enskilda vägar. Jag tycker att det här inte är riktigt rättvist. En del i den här debatten kommer i varje fall i den här delen av landet aldrig upp till diskussion. De vägar som det gäller kallas enskilda, men de får brukas av alla. Detta är faktiskt en komplikation. För några år sedan avstod man i mitt hemlän, som har det största antalet mil allmänna och även enskilda vägar, med anledning av det låga statsbidraget från att hålla vägarna öppna. Det innebär faktiskt stora problem. Jag menar konkret att allemansrätten på sikt kan vara hotad om vi har en så låg bidragsgivning att de som äger vägen inte tycker att den ska hållas öppen för allmän trafik. Det kommer att skapa ännu mera av spänningar mellan stad och land om vi ska överföra ännu fler vägar till detta tillstånd. Det bör inte ske. Jag hoppas att den pågående utredningen verkligen ska granskas noga. Den uppfattas negativt av de boende i området. De som ska klara väghållningen i de här bygderna blir färre och färre. Jag hoppas att vi får se ett bättre utredningsförslag än det som vi hittills har fått höra kommer att läggas fram.
Fru talman! Det finns faktiskt möjligheter att ta sig fram även utan denna bro. Man skulle t.ex. kunna säkerställa att vägen över Rydsfors alltid är öppen för trafik eller rusta upp skogsbilvägen. De här alternativen är i dag inte utredda. Med detta menar jag inte att man inte ska studera bron, bara att det finns alternativ. De finns inte i dag, men de finns som alternativ till att förstärka bron eller göra en ny bro. Det är vidare klart att om Vägverket gör den bedömningen att den här bron är väldigt viktig, finns det möjligheter för Vägverket att prioritera den. Då får man skära lite i andra ändamål över hela landet. Det är den prioriteringen som Vägvärket bäst kan göra. Det är Vägverket som känner till behoven. Jag delar vidare den uppfattningen att utgiftsområde 22 på sikt behöver mera pengar. Detta kommer vi självklart också att redovisa längre fram. Men när det gäller enskilda vägar i övrigt får vi faktiskt avvakta den utredning som tittar på detta och som jag har nämnt. Sedan får regeringen ta upp frågan.
Fru talman! Enligt näringsministern är ett alternativ att försöka ta i anspråk någon av de privata skogsbilvägar som finns. Det kanske är en intressant idé. Men det är också lite skrämmande att konstatera att ministerns vilja i dagsläget när det gäller att lösa de akuta problem vi har är att skära lite grann och ta lite ytterligare från alla delar av vårt land. Det är inte så lätt att ta något ur en mage som är tom. Det blir bara lite starkare hunger överallt. Det är den situationen vi faktiskt befinner oss i. Jag beklagar efter den här debatten att ingen vilja finns, inför den tjällossning som jag befarar kommer att bli exceptionell på vårt vägnät, att vara beredd på att detta kommer att kunna inträffa. Men jag hoppas att näringsministern inte uppfattar mig som populist när jag återigen kommer tillbaka i maj månad och talar om hur situationen faktiskt är. Till de boende i Umgransele finns det heller inga besked att ge, vilket jag tycker är mycket sorgligt. De får förlita sig på att det kommer att fortsätta vara tjäle i backen så att de kan åka på dessa vägar. Sedan får vi väl se, om det blir några sjukfall osv., om det blir helikopter som får ställa upp och hämta dem. Det är, som sagt, det enda alternativet - tyvärr.

Fru talman! Låt mig säga något om detta med alternativ. Jag sade att ett alternativ som kan undersökas är att man renoverar bron eller gör en ny bro. Det var vad jag sade. Det alternativet finns självfallet inte i dag, eftersom vägen som sägs här inte är farbar. Nu tittar Vägverket på denna bro och går igenom den. Jag förutsätter att man vidtar de åtgärder man måste vidta så att den blir framkomlig på ett eller annat sätt. Det är det jag har försökt uttrycka. Det skulle se ut om jag stod och pekade med handen och sade att nu fixar vi den bron och den bron och den bron. Moderaterna är ju alltid pigga på att hänga in mig i konstitutionsutskottet, och då skulle jag väl få klippkort dit, sitta och hänga där och försvara varför jag tog just den bron och inte den bron. Det är därför vi har ett vägverk med professionellt folk som gör bedömningar och kan avväga och se vad som ska prioriteras just nu. Inte ens med den välvillighet, må vara ofinansierad, som moderaterna visar när de talar om vilka vägar vi ska göra kan vi göra alla vägar och broar på en gång. Jag tror att den här bron är angelägen. Jag förväntar mig också att Vägverket kommer att hantera detta på det professionella sätt man kan förvänta sig av ett vägverk.

Fru talman! Catherine Persson har ställt tre frågor till mig som handlar om det framtida stödet till färjenäringen. Frågeställaren vill veta vilka åtgärder som ska vidtas för att trygga svenska sjöjobb, om jag ämnar godta att även arbetsgivarens hemvist ska kunna vara grund för att få del av det framtida sjöfartsstödet samt när jag planerar att återkomma till riksdagen med förslaget till statligt stöd för färjesjöfarten. Inledningsvis vill jag säga att det är precis så som Catherine Persson skrivit i interpellationen att en interdepartemental arbetsgrupp, under ledning av generaldirektör Anders Lindström, tillsattes av mig våren 2000 med uppgiften att utvärdera det nuvarande sjöfartsstödet, som löper ut vid utgången av 2001. Arbetsgruppen skulle vidare överväga behovet av ett fortsatt sjöfartsstöd samt föreslå hur ett sådant skulle utformas. Denna översyn tog sikte på den samlade svenska handelsflottan, dvs. last och färjefartyg. Arbetsgruppen kom fram till slutsatsen att Sverige bör införa ett sjöfartsstöd enligt den s.k. nettomodell för svenskflaggade fartyg som huvudsakligen används i internationell trafik. Denna modell skapar alltså möjligheter att både behålla och stärka den svenska handelsflottan, och därmed tryggas också svenska arbetstillfällen. Detta torde besvara Catherine Perssons fråga vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att säkra svenska sjöjobb. Bakgrunden till frågeställarens andra fråga är färjerederiet TT-Line AB. Rederiet är ett helägt tyskt dotterbolag som bedriver färjetrafik mellan Trelleborg och Tyskland under Bahamasflagg. Flera av fartygen har svensk besättning och svenska kollektivavtal. Enligt Catherine Persson har rederiet försökt flagga svenskt, men detta har av skatteskäl inte genomförts. Då det endast är svenskflaggade fartyg som kan få del av det nya sjöfartsstödet undrar nu Catherine Persson om jag är beredd att utvidga stödförutsättningarna till att också innefatta arbetsgivares hemvist. Det skulle i detta fall innebära att också TT Line AB kunde ta del av stödet, då bolaget också är registrerat som svenskt aktiebolag. Ett införande av ett sjöfartsstöd måste ske i enlighet med EU:s statsstödsregler, vars riktlinjer Europeiska kommissionen beslutade om 1997. En grundförutsättning för stödet är då att fartygen seglar under EU-flagg. Mitt svar blir följaktligen att en utvidgning av stödförutsättningarna inte är möjlig då det skulle strida mot EU:s riktlinjer för statsstöd. Emellertid hoppas jag att TT-Line AB i framtiden än en gång kommer att överväga möjligheterna att flagga svenskt, nu när det nya stödsystemet ger möjlighet att konkurrera på likvärdiga villkor. Den sista frågan, alltså när stödet kan tänkas börja gälla, kan jag i dagsläget inte svara på då frågan fortfarande är under beredning.

Fru talman! Det låter så pretentiöst när man talar om svensk färjenäring och stöd till svensk färjenäring. Det rör sig egentligen om ett enda rederi. Det problem som Catherine Persson tar upp om TT-Line är något helt annat. Då pratar man om stöd till utländska rederier som eventuellt bedriver trafik på Sverige. Det är något helt annat. Talar vi om svensk färjenäring är det fråga om ett enda rederi. Då undrar jag, fru talman, om näringsministern tycker att det är rätt väg att gå att lösa lönsamhetsproblem i ett enskilt företag genom att bevilja skattefrihet för personalen. Om så är fallet har näringsministern faktiskt öppnat för en helt ny industristödspolitik i Sverige. Vad säger i så fall näringsministern till alla Sveriges åkare som i dag har hård utlandskonkurrens från danska, polska och holländska åkare? Vad säger näringsministern till de bussbolag som har kalkylerat fel i sina upphandlingar med landstingen? Och varför ska inte Framfab få stöd, det går ju också dåligt nu för tiden? Kön blir naturligtvis lång. Vi har tidigare i dag i utskottet diskuterat Posten. Det är klart att skattefrihet för postkassörskor skulle kunna vara en innovation när det gäller att lösa Posten AB:s problem. Det vore intressant att få höra näringsministerns svar på detta.
Fru talman! Om jag får börja med TT-Line kan jag konstatera att det är Bahamasflaggat. Man måste ju ställa sig frågan varför det är på det sättet. Är det av skattetekniska skäl eller vilka skäl är det? EU:s regler tillåter inte detta. Färjan måste vara EU-flaggad. Varför flaggar de inte in båten under svensk flagga? Varför ska man både ha den Bahamasflaggad och ha del av de nya stöden? Det är ändå en fråga som man måste ställa sig. Vill man ha stöd genom de nya reglerna när de kommer, anser man att det vore fördelaktigt, ja, då får man väl flagga båten svenskt. Det ska inte vara Bahamasflagg. Så enkelt är det. Här har man både ett bemanningsbolag som är svenskt och ett rederi som är tyskt. Det blir lite knepigt. Dessutom råkar man ha svensk besättning. Men man har möjlighet att ta del av stödet om man behandlar sig som andra rederier behandlas. Sedan har vi frågan varför man ska ge sjönäringen stöd. Ja, man kan ställa sig den frågan. Men nu är det så att alla sjönationer gör det. Det är väldigt lätt att lite retoriskt och lite arrogant säga att man också kan ge alla andra stöd. Varför ska inte postkassörskor få lägre skatt? Men sjönäringen är internationell och den konkurrerar. Ska den kunna konkurrera på lika villkor har vi ansett att det är rimligt att man gör så här. Anledningen till den uppkomna situationen är att danska folketinget under våren 2000 utvidgade det danska internationella skeppsregistret så att även färjor mellan danska och utländska hamnar kan inkluderas i registret. Detta medför väsentliga kostnadsfördelar på upp till 30 % genom en svenskflaggad färja. Tyskland har också infört liknande system. Det betyder alltså att det svenska rederiet konkurrerar med alla dessa rederier, både danska och tyska, innebärande att det är deras konkurrensplan. Det är inte så att de konkurrerar med sig själva och att vi ger någon subvention för att man ska klara sig. Om inte alla andra hade den här subventionen vore det ganska enkelt att hantera detta. Men nu är det så att de har den. Man kan tycka mycket om det, men det är en tradition som har funnits länge, och jag tycker att det är rimligt att svensk sjönäring, även färjetrafiken, ges samma möjligheter som de andra länderna ger sin sjönäring.

Fru talman! Jag sade förut att det bara finns ett rederi. Det finns ett rederi. Den svenska delen av Scandlines ägs av Stena Line och det är bara Stena Line som finns i Sverige på detta område. Nu skyller alla på Danmark för att de infört det här systemet. Men har näringsministern frågat de danska kollegerna när han pratat med dem. De skyller i sin tur på Tyskland. Men Tyskland har nästan inga färjor alls, bortsett från TT-Line. Det finns framför allt ingen konkurrens mellan danskar och tyskar i trafiken mellan Danmark och Tyskland. Den stora trafiken där domineras av tysk-danska Scandlines som ägs av respektive stater. Den stora danska trafiken på Nordsjön har över huvud taget ingen konkurrens från tysk sida. Ni har blivit lurade, herr minister. Jag har alltid uppfattat att en grundbult i den socialdemokratiska skattepolitiken är en solidarisk skatteförmåga. Jag är lite ovan att stå här som moderat riksdagsman och påminna socialdemokrater om att det inte är fråga om solidaritetskrav. Att dela ut skatteförläningar är något som forna tiders kungar ägnade sig åt.

Fru talman! Det är klart att det kittlar i fingrarna när Tom Heyman anmäler sig till debatten för att debattera sjöfart. Det är även för mig ett intressant ämne. Jag hade egentligen inte tänkt att gå in i debatten, för det här rör egentligen något helt annat än det vi fattade beslut om så sent som för några månader sedan. Men jag måste ändå göra det. Tom Heyman kör med samma saker som han har gjort tidigare. Jag tror att Tom Heyman snart är ensam på arenan om att driva dessa frågor. Så sent som förra veckan var det en moderat riksdagsman som skrev en debattartikel i Göteborgstidningen och i Lysekilsposten om att något måste göras för den svenska sjöfarten. Moderata kommunpolitiker runtom i landet där det finns sjöfart har talat om att de inte delar den här uppfattningen utan att något måste göras för svensk sjöfart i den situation svensk sjöfart i dag befinner sig i. Jag ska erkänna att även för mig som socialdemokrat känns det inte bra att vi ska tvingas att subventionera svensk sjöfart. Men i den situation som sjöfarten befinner sig i i dag - statsrådet Rosengren har på ett bra sätt redogjort för varför vi är tvingade till detta - måste vi vara med. Men sedan blandar man in t.ex. åkerinäringen, Framfab osv. Det finns i dag regler för hur sådan verksamhet får subventioneras. Vi har möjligheter att göra det för sjöfarten. När jag ändå har möjlighet att få vara med i debatten vill jag ändå ställa en fråga till statsrådet. Riksdagen fattade enligt min tolkning ett enhälligt beslut - det skedde ingen votering i kammaren när ärendet behandlades - om tillkännagivandet om svensk sjöfart. Beslutet innebar att ett stöd ska införas den 1 juli i år. Det har kommit ganska plötsligt. Hur ser utsikterna ut för svenska sjömän, i dag anställda på svenska båtar, att på det viset kunna få ett stöd redan från den 1 juli, som jag påstår att en enig riksdag har fattat beslut om i kammaren?
Fru talman! Statsstödsreglerna ger inte möjlighet till detta för TT-Line. Jag tycker att det är olyckligt att den intra-europeiska färjenäringen, som i hög grad arbetar på en homogen marknad med i stort sett liknande kostnader för arbetskraften, numera har blivit föremål för statliga stödinsatser. Regeringen kommer därför att arbeta med EU för att snarast få en ändring till stånd, så att denna typ av statsstöd på sikt ska kunna avvecklas. Det gäller alla former av sådant stöd. Andra har dessa stöd. Vi måste då ändå försöka upprätthålla samma konkurrensmöjligheter för svensk sjöfart. Det är spännande att lyssna på Tom Heyman. Tom Heyman är som Don Quijote. Han slåss mot väderkvarnar. Jag tror att Tom Heyman har svårt att få stöd bland sina partikamrater i denna fråga. Här är vi nog ganska överens om att detta är rätt väg att gå. Vi är också överens om att vi måste hantera frågan så att vi agerar på liknande sätt inom EU. Den sista frågan var när. Stödet kommer att bli av. Frågan är när. Ett diplomatiskt svar på detta är att frågan bereds inom Regeringskansliet.

Fru talman! Jag tackar näringsministern för svaret. Jag hoppas innerligt väl att frågan bereds på ett sätt som är till gagn för de svenska sjömännen och att vi på det sättet kan konkurrera med de andra ländernas sjöfart. En av de första sjöfartsdebatterna jag hade med Tom Heyman i kammaren utmynnade i att vi skulle vara tvingade att stå i Göteborgs hamn och vinka av den svenska sjöfarten. Jag hoppas att jag inte ska behöva vara med i en sådan avvinkning. Jag hoppas innerligt att inte heller Tom Heyman ska behöva vara det. Tack för denna debatt!
Fru talman! Alltfler fartyg flaggas in i Sverige. Det förslag som ligger på riksdagens bord, som vi har berett inom Regeringskansliet, kommer med all sannolikhet att leda till att vi kommer att få se en stabil utveckling för svensk sjöfart, innebärande att alltfler båtar kommer att flaggas in. Det sker redan i dag med det stöd vi har. Jag är inte emot detta när det gäller TT-Line. Det blir lite besynnerligt om s.k. tandläkarbolag ska tillåtas, dvs. att hål fylls i då och då för att få ut maximala fördelar. Det kan inte vara rimligt att färjorna är Bahamasflaggade, sedan är det ett tyskt bolag som äger dem och sedan är det ett svenskt bemanningsföretag som bemannar dem. Om man är så angelägen att få stödet får man väl rätta in sig så att man bygger upp en struktur som tillåts av EU:s statsstödsregler. Dem kan jag inte ändra på. De är som de är. Det är just för att inte kunna uppnå osund konkurrens. Jag förstår problemet. Jag förstår att det här handlar om många anställda. Men man kan inte begära att den svenska regeringen ska komma med speciella lösningar. Det kan regeringen inte göra. Vi kan inte förändra de statsstödsregler som finns. Jag förstår problemen, men rederiet bör också tänka över sin situation.

Fru talman! Willy Söderdahl har frågat mig - för det första vad regeringen avser att vidta för åtgärder vad gäller infrastrukturen för att stärka den positiva utvecklingen i sydöstra Sverige och - för det andra om jag kommer att verka för att de satsningar som görs också blir långsiktigt hållbara. Jag gläds åt den positiva utvecklingen i sydöstra Sverige, som också bidrar till den starka nationella tillväxten. Väl fungerande transporter är en av flera viktiga förutsättningar för hållbar tillväxt och utveckling. En väl fungerande transportinfrastruktur kräver dels att man bevarar och säkerställer funktionen hos de system vi har, dels att man utvecklar transportinfrastrukturen. Vid utveckling är det väsentligt att utgå från de problem vi har i dag och kan förväntas få i framtiden. Olika lösningar på problemen måste undersökas och vägas mot varandra för att man ska kunna komma fram till en rimlig prioritering av vad som bör göras. I avvägningen tar man hänsyn till att transportströmmarna i såväl sydöstra Sverige som resten av landet förändras kontinuerligt som en följd av t.ex. strukturomvandling i näringslivet och förändrade befolkningsmönster. För närvarande prioriterar regeringen att upprätthålla en fortsatt god järnvägsstandard och att säkerställa och bevara nuvarande väginfrastruktur. De goda tiderna har gjort att trafiken ökar och att mer medel krävs för att upprätthålla systemen. Med tanke på svårigheterna att uppnå trafiksäkerhetsmålen prioriteras också riktade trafiksäkerhetsåtgärder. Vad gäller järnvägsutveckling prioriteras höjd bärighet och utökad lastprofil för godstrafiken på järnväg. Dessutom skapas förutsättningar för ett samverkande och effektivt tågsystem i södra Sverige och på Själland. Förberedelser för elektrifiering av Blekinge kustbana pågår så att elektrifieringen kan startas år Det är också väsentligt att inriktningen på längre sikt är klar. Regeringen förbereder för närvarande en proposition om inriktning av utveckling av transportsystemet som ska presenteras i höst. Utgångspunkten är att transportsystemet ska skapa förutsättningar för utveckling mot en långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Det slogs fast redan i det transportpolitiska beslutet år 1998. Det innebär att transportinfrastrukturen ska utvecklas så att den bidrar till ett socialt, kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart transportsystem. Jag ser det som en central uppgift i det pågående arbetet med propositionen att hitta arbetssätt och lösningar som leder i riktning mot ett långsiktigt hållbart transportsystem. I övrigt vill jag inte föregripa de förslag som kommer att presenteras i september.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Det är lätt att ställa sig bakom mycket av det som sägs, kanske därför att svaret är mycket allmänt hållet. Jag har också förståelse för att det kan vara svårt att ta ut delar av den infrastrukturproposition som vi väntar på. Jag delar regeringens uppfattning att det ska vara högst prioriterat "att upprätthålla en fortsatt god järnvägsstandard och att säkerställa och bevara nuvarande väginfrastruktur". Däremot skulle jag gärna vilja se en mycket tydligare inriktning mot ekologiskt hållbar utveckling vad gäller nyinvesteringarna. Att jag tar upp frågan på detta sätt beror på att jag inte är riktigt säker på hur regeringen har tänkt och vad det faktiskt innebär med den ökande handeln i Vill vi och kan vi styra dem? Jag menar att det kan vi. Och ska det vara långsiktigt hållbart är det järnvägarna som gäller. I stället för att leda strömmarna via Malmö-Köpenhamn, med den trängsel som det innebär såväl i Skåne som i Danmark och norra Tyskland, kan vi leda av den trafik från södra stambanan som ska till östra Europa redan i Alvesta eller Älmhult. För att den möjligheten ska finnas måste man, precis som regeringen anger, "upprätthålla en fortsatt god järnvägsstandard" och se till att den befintliga och elektrifierade bana som finns mellan Karlskrona och Alvesta rustas upp. Det finns dessutom en mycket bra järnväg mellan Olofström och Älmhult - en av de banor i Sverige där man i dag transporterar mest gods - men det saknas ungefär en mil för en förbindelse med Blekinge kustbana och Karlshamns och Sölvesborgs hamnar. Denna felande länk går under arbetsnamnet Sydostlänken, som jag förmodar att näringsministern väl känner till. Om man inte är framsynt och ger tydliga signaler till marknaden om vilket transportsätt man vill prioritera kan investeringarna försenas eller det göras felaktiga investeringar. Marknaden kommer också att bygga upp sitt system efter den befintliga infrastruktur som finns. I sydöstra Sveriges fall handlar det i dag nästan uteslutande om vägtrafik. Därför är jag glad för att näringsministern, som ett första steg, ger ett klart besked om elektrifieringen av Blekinge kustbana. Sydostlänken är en framtidsinriktad satsning som är såväl ekonomiskt som ekologiskt hållbar. Jag undrar om näringsministern delar min uppfattning att det finns möjligheter att på ett effektivt sätt avlasta dagens vägar och ansträngda järnvägssträckor med den satsning som jag här har beskrivit och samtidigt ge marknaden en tydlig signal om vilken inriktning regeringen har för infrastrukturen i södra Sverige.
Fru talman! När det gäller mycket av de frågeställningar som togs upp här och av de olika projekten på järnvägsnätet vill jag bara hänvisa till det propositionsarbete som pågår, där min ambition är att vi ska lägga väldigt mycket pengar just på järnväg framdeles. Jag delar den uppfattningen. Vi har ju också här ett europeiskt problem, och det har att göra med att vi i Sverige har avreglerat järnvägen och har en något monopolistisk och relativt bra järnväg. Vi har Banverket som en statlig myndighet som hanterar själva järnvägen, och vi har öppet för aktörer att upphandla med utgångspunkt i att det inte är lönsamhet. I övriga Europa är förhållandet det att exempelvis i Tyskland är banavgiften tio gånger högre än i Sverige. I Frankrike är det inte så lätt att köra tåg med gods direkt från Sverige, utan det är en massa hinder. Därav följer att om vi ska öka järnvägstrafiken i Sverige, och framför allt öka den när det gäller möjligheten att ha den som alternativ till tunga lastbilar, måste vi få en öppning när det gäller järnvägen, eller om man så vill en avreglering eller en liberalisering av järnvägen i övriga Europa. Det är någonting som vi arbetar för och som jag själv arbetar för som ordförande i transportministerrådet. Jag brukar ta Älvsbyhus som exempel. De gör sina hus i Älvsbyn i Norrbotten, och de ska sedan färdas söderut. Om de ska köra sina hus till Spanien och Portugal eller sälja dem i Tyskland är det klart att de väljer tunga lastbilar, därför att det blir för dyrt och för krångligt med järnvägen. Vad vi ser i Europa är en utveckling där alltfler tar lastbilar som alternativ. De ökar kraftigt, och järnvägstransporterna minskar. Det är allvarligt, men det kan bara lösas inom ramen för EU. Det är någonting som vi jobbar med. Man kan också konstatera att järnvägstrafiken har ökat kraftigt i Sverige när det gäller persontrafiken, och det är glädjande. Den har ökat så kraftigt att SJ ibland inte hinner med att ta fram materiel, som vagnar och liknande. Det har att göra med att det är relativt höga bensinpriser och att SJ och många andra tågoperatörer i dag erbjuder väldigt goda alternativ och relativt prisvärda transporter. Det gör nu att vi ser en kraftig ökning, och det är någonting som vi måste stimulera så att vi inte får ett stopp på detta på grund av att infrastrukturen inte räcker till. Jag delar uppfattningen att järnvägen är ett av våra viktigaste transportmedel, när det gäller både persontransporter och godstransporter.
Fru talman! Tack för det! Jag känner väl till de problem som näringsministern beskriver. Eftersom jag sitter i EU-nämnden har jag hört några gånger om problemen i Tyskland och Frankrike och på andra ställen. Jag vet också att det pågår ett arbete inom EU för att man ska komma fram på den här vägen. Jag ser det också som ett stort problem att det är lastbilstrafiken som ökar i första hand. Det är ju den som vi ser nere hos oss också. Nu vet jag att det finns förslag om kombitrafik och annat för att lösa det här. Även om lastbilarna måste köra i andra delar av Europa skulle de alltså, när de kommer hit med båt, kunna komma över i en kombitrafik. Jag väljer ändå att tolka ministerns svar så att regeringen har en positiv inställning till de här förslagen och kommer att pröva dem i samband med infrastrukturpropositionen. Men för att fortsätta med godstrafiken i norra Europa kan jag säga att ytterligare ett argument är den ökande transittrafiken från Östeuropa som går via sydöstra Sveriges hamnar och då Blekingehamnarna, som jag känner till. Man finner att denna väg är smidigare för transporterna till våra nordiska grannländer. Mycket av trafiken till Danmark och Norge, framför allt, går här emellan. Jag funderar på om regeringen har tillgång till andra länders mätningar och framtidsscenarier när det gäller deras trafikströmmar. Hur bedömer de var deras trafikströmmar ska gå? Vägs detta i så fall in i bedömningarna i den proposition som kommer framöver?
Fru talman! Vi har självklart mycket god kunskap om vad som sker i våra grannländer när det gäller transporterna. Om vi tittar söderut över Sverige ser vi att transporterna ökar kraftigt - det ska sägas. Men jag har tänkt mig en proposition som utgår från att vi har korridorer, dvs. att vi har transportsystem som är nationella och som också är bedömda med utgångspunkt från hur de här korridorerna verkar och kommer till i vår omvärld. Det tror jag måste vara en grund i en infrastrukturproposition, dvs. att vi har korridorer - jag ska inte använda ordet "stråk". Man kan ju tänka sig att de här korridorerna finns från Malmö till Göteborg, från Göteborg till Malmö, från Göteborg till Stockholm. Man kan tänka sig att de går från Stockholm till Luleå. Sedan har de sina hamnar där de går ut till andra delar i världen eller, i det här fallet, andra delar i Europa. Det tror jag är naturliga korridorer. Vi har väg 45 som går från Göteborg och norrut som faktiskt också är en korridor. Detta tror jag ska vara utgångspunkten i en sådan här proposition. Och sedan har vi alla andra vägar som vi diskuterade tidigare i dag, enskilda vägar som också måste hanteras. Inte minst järnvägen är en del av de här korridorerna. Det är väl ungefär vad jag kan säga.
Fru talman! Det jag menar och har tagit upp tidigare är att det blir så trångt i en del av de korridorer som näringsministern tar upp. Då söker man sig automatiskt nya vägar. En av de här nya vägarna går just över sydöstra Sverige. Då får vi möta det på något vis. Näringsministern tog upp persontrafiken. Jag ska anknyta till den också. Jag kan försäkra näringsministern om att det finns ett mycket stort engagemang för infrastrukturfrågorna i sydöstra Sverige. När man ligger lite vid sidan om allfarvägen är kanske den regionala trafiken väldigt viktig. Engagemanget gäller E 22 som har flera brister vad gäller trafiksäkerhet och i vissa fall framkomlighet. Och det gäller bredband och datakommunikation, som vi inte har avhandlat här i dag, men inom det området tas det många initiativ och det forskas just i sydöstra Sverige, i Blekinge och Småland. Länstrafiken tror på en järnvägsutveckling och har valt att beställa elektrifierade tåg i och med det löfte som näringsministern har gett här. Jag kommer från Blekinge, och mina resor mellan Stockholm och Sölvesborg går till 90 % med tåg. Det är bekvämt, och det fungerar nästan alltid bra. Jag tycker att SJ och Banverket ska få ett erkännande för det. Men för dem som bor i östra delen av Blekinge är det inte riktigt lika enkelt. Jag tror att näringsministern har fått motta både brev och annat från Karlskrona och Ronneby. Jag hoppas att näringsministern tar det här på allvar. Det har alltså, som vi inledde med, blivit en tillväxtregion här nere som har vuxit fram genom att man har tagit vara på den kunskap som har funnits och finns i den gamla tillverkningsindustrin och kombinerat den med nya tankar och en positiv inställning. En sådan utveckling ställer alltså ännu högre krav på en modern infrastruktur. Det gäller såväl gods som personer.
Fru talman! Låt mig säga att Blekinge och Småland självklart också måste spela en viktig roll i vår infrastruktur och i vår modernisering av infrastrukturen. Jag har inte velat undanta det, men det är sådant som vi också får återkomma till när vi ska titta på den här infrastrukturpropositionen. Men jag tycker att grunden för den ändå måste vara de här korridorerna.

Fru talman! Willy Söderdahl har frågat mig för det första om regeringen avser vidta några åtgärder för att få till stånd en skärpning av reglerna och gränsvärdena vad gäller befintliga kraftledningar. För det andra har han frågat mig om regeringen avser vidta några åtgärder så att förlängning av koncession likställs med nyetablering. Och för det tredje har han frågat mig om regeringen avser vidta några åtgärder för att säkerställa att nya tillstånd hinner beviljas innan den gamla koncessionen går ut. Låt mig börja med att klargöra att en elektrisk starkströmsledning inte får byggas eller användas utan tillstånd, s.k. nätkoncession, av regeringen. Nätkoncessioner får meddelas endast om ledningen är lämplig från allmän synpunkt. Regeringen beviljar nätkoncession och får förena koncessionen med dels de villkor som behövs för att skydda allmänna intressen, dels de villkor som behövs av säkerhetsskäl eller för att i övrigt skydda människors hälsa och miljön mot skador och olägenheter. Sedan lång tid tillbaka pågår det både i Sverige och utomlands en omfattande forskning för att utröna om exponering för elektriska och magnetiska fält medför någon skadlig påverkan på människor och djur. Trots denna forskning har enighet inte kunnat uppnås om tolkningen av resultaten. De fem centrala myndigheterna Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Statens strålskyddsinstitut har sagt sig vara eniga om att de forskningsresultat som presenterats inte motiverar eller ger underlag för några gränsvärden för lågfrekventa elektriska och magnetiska fält.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 När det gäller nya elanläggningar, apparater och byggnader bör man redan vid planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att exponering begränsas. Regeringen har i december 1996 gett Rådet för arbetslivsforskning i uppdrag att kartlägga och utvärdera forskningsresultat inom området elkänslighet och hälsorisker av elektriska och magnetiska fält. Uppdraget redovisades hösten 2000. Efter genomgång av tillgängliga forskningsresultat och av ett antal internationella utredningar konstateras bl.a. att det fortfarande finns ett visst vetenskapligt stöd för den försiktighetsstrategi som rekommenderats av de fem svenska myndigheterna, men att sådant vetenskapligt stöd saknas för en utvidgning av försiktighetsstrategin till andra frekvensområden. Regeringen tar frågor rörande eventuella hälsoeffekter av exponering för elektriska och magnetiska fält på stort allvar och följer noga utvecklingen på området. Vid förlängningar av nätkoncessioner, som normalt löper på 25 eller 40 år, är det rimligt att det görs en förnyad prövning i enlighet med gällande regler. Därför likställs en förlängning av nätkoncession för starkströmsledningar redan i dag med en nyetablering. En ansökan om förlängning av giltighetstiden för nätkoncessioner prövas alltså på samma sätt som när det gäller en ansökan om ny nätkoncession. Det är naturligtvis viktigt att pröva frågan om förlängning av giltighetstiden för en nätkoncession innan giltighetstiden går ut. Det framgår därför klart och tydligt i ellagen att en ansökan om förlängning av giltighetstiden för en nätkoncession ska ske senast två år före koncessionstidens utgång. Det är naturligtvis inte bra om det förekommer att nätföretag slarvar med tidsgränsen på två år och jag kan bara hoppas att detta inte är någon praxis bland nätföretag. Skulle nätföretag konsekvent bryta mot reglerna finns det skäl att skärpa tillsynen, så att nätföretagen kommer in med ansökan i god tid.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret. Även i denna fråga finns en stor del samstämmighet i vår syn på de problem som kan förknippas med placeringen av kraftledningar. Ministern säger i sitt svar: "Regeringen tar frågor rörande eventuella hälsoeffekter av exponering för elektriska och magnetiska fält på stort allvar och följer noga utvecklingen på området." Det är bra. Jag tolkar ändå svaret som att regeringen i dag inte är beredd att skärpa regler och fastställa gränsvärden. Jag kan inte heller med hjälp av helt entydiga forskningsresultat säga att det måste göras, även om det finns flera resultat som pekar i den riktningen. Vi vet alltså inte. Men om vi ska lära av historien måste vi göra någonting. Varför brottas vi då med problemet i dag? Jag har en skrift från Elforsk där det sägs följande: "Forskare inom området elektromagnetism är numera överens om att extremt lågfrekventa elektriska och magnetiska fält påverkar biologiska system. Denna uppfattning rådde inte för 10-15 år sedan." Det är ett exempel på ny kunskap. Reglerna var inte tillräckligt hårda på 60 och 70-talen. För att inte göra om samma misstag är det befogat med en skärpning av reglerna. Så till den andra frågan, huruvida en förlängning av koncessioner ska likställas med nyetablering. Jag är mycket nöjd med näringsministerns klara ställningstagande i den frågan. Det måste betyda att om en kraftledning i dag går genom ett bostadsområde och ett nätföretag inte hade tillåtits göra en nyetablering på samma plats, då ska den befintliga ledningen flyttas. Det är bra. Jag förutsätter att Energimyndigheten, som väl är den myndighet som beviljar en eventuell förlängning, intar samma klara hållning som näringsministern. Jag ska återkomma till min tredje fråga så småningom. Jag undrar för det första om näringsministern delar min uppfattning att vi ska lära av historien och att det då är bättre med något för hårda krav än för låga krav, så att vi inte hamnar i samma sits igen. För det andra: Kan man förutsätta att Energimyndigheten följer näringsministerns klara ställningstagande i svaret: "därför likställs en förlängning av en starkströmsledning redan i dag med en nyetablering"?
Fru talman! Självklart ska man lära av historien. Därför tillämpar vi en försiktighetsprincip, trots att vi inte vet eller har en vetenskaplig entydig grund för att det finns risker. Det gör man på ett bra sätt. Man tillämpar ellagen. Jag finner inte någon anledning att i dag säga att man ska skärpa de regler vi har. Rent tekniskt går det att ersätta kraftledningar ovan jord med kablar i marken. Det är tekniskt möjligt. Men det är också förenat med kostnader. Jag tror att vi framdeles kommer att få se en förändring i skötseln av nätverksamheten. Vi har haft många problem med strömavbrott på grund av att elnätet har varit dåligt. Man har sparat på beredskapsresurser för att åtgärda det. Det finns intressen när det gäller strålning och försiktighetsprincipen. Det finns också intresse för en annan hantering av nätet av andra skäl. De skälen kan förenas. Jag tycker att man hanterar detta bra. Man utgår från försiktighetsprincipen.
Fru talman! Det är bra att vi ska lära av historien. Det är som näringsministern säger, vi vet inte riktigt. Ingen sida kan bevisa om det är farligt eller ofarligt. Därför ska vi utnyttja försiktighetsprincipen. Jag menar fortfarande att strängare regler och eventuellt gränsvärden hade varit bättre av såväl hälsoskäl som ekonomiska skäl. Vi borde sätta upp klara gränsvärden så att man visste vad man hade att hålla sig till. Det kostar också att ha folk som är oroliga. I dag finns platser med de problem som jag har beskrivit. Oron kostar. Den är ett gissel för folk. Jag har blivit kontaktad av människor i Sölvesborg, Karlskrona, Lund och Södra Sandby. Antagligen finns det ytterligare ett hundratal platser där kraftledningarna går intill bostadshus, skolor osv., som vi byggde på 60 och 70-talen. De står sig slätt mot nätföretagen. De vill ha vår hjälp. De sänder sina frågor till myndigheter och till oss politiker. De menar att det är vi som kan ge dem hjälp. Näringsministern säger att det kan bli en minskning i samband med att man ändå bygger om av andra skäl. Det är väl bra att man tar tillfällena i akt och verkligen gör det. Näringsministern har citerat ur en broschyr från de statliga myndigheterna. Där står, under försiktighetsprincipen: "Det övergripande syftet med försiktighetsprincipen är att på sikt reducera exponeringen för magnetfält i vår omgivning för att minska risken att människor eventuellt kan skadas." Om vi ska reducera den risk som redan finns måste vi ge människor ett verktyg, så att de kan säga: Detta är farligt, och nu ska exponeringen reduceras. Alltså ska ledningen flyttas eller tas bort på något vis. Ett sådant förtroende hade varit en bra åtgärd, både ekonomiskt och ur hälsosynpunkt.
Fru talman! Låt mig bara göra konstaterandet att EU:s regler om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, som fastställdes som rådets rekommendation den 12 juni 1999, är mycket svagare och vagare än de regler och nivåer som vi utgår från här i Sverige. Därför menar jag att vi sett mot vår omvärld hanterar dessa frågor med allvar och seriöst med försiktighetsprincipen. Om det sedan skulle visa sig att det finns kraftledningar som ligger över boende, skolor och liknande får vi väl alltid föra en diskussion om detta. Men att nu införa några speciella regler som skulle tvinga fram någonting tror jag inte är möjligt. Jag har inte heller för avsikt att göra det, utan det är försiktighetsprincipen som får gälla och som de här myndigheterna nu har tagit fram och ställt sig bakom.
Fru talman! Jag vet att EU:s regler är svagare. Det har jag noga kollat i samband med att vi hade frågan uppe i EU-nämnden. Det är bra att vi ligger före där. Näringsministern säger att om kraftledningar ligger över bostäder och skolor måste vi ta upp en diskussion. Det är just den diskussionen som pågår ute i landet på så många ställen. Min tredje fråga gällde de ansökningar från företag som lämnas in så sent eller som är så ofullständiga att inga nya beslut kan ges före en befintlig koncessions utgång. Statsrådet säger i sitt svar att om ett nätföretag konsekvent bryter mot reglerna finns det skäl att skärpa tillsynen. Men vad jag har förstått finns det inga möjligheter att sätta kraft bakom orden. Ska de här företagen ta rättelse fordras det nog möjligheter till ekonomiska sanktioner. Annars tror jag inte att man rår på dem. Jag var i kontakt med Energimyndigheten och fick då veta - det är en grov uppskattning som någon där gjorde - att det i dag finns ett sjuttiotal ärenden där koncessionen har gått ut och ingen ny har beviljats. Av dessa står Sydkraft för 40-50 ärenden och Svenska Kraftnät för 20-30 ärenden.

Fru talman! För närvarande utreder elnätsutredningen möjligheten att tillämpa någon form av tvångsförvaltning när nätföretag i väsentlig mån inte fullgör sina skyldigheter enligt ellagen. Jag tycker att man även här måste lägga in försiktighetsprincipen. Utredningen kommer att presentera sina förslag i september. Innan utredningen har presenterat sina förslag och de har gått på remiss etc. kan jag inte ta ställning, utan jag får avvakta denna utredning och remissbehandlingen. Men än en gång vill jag kort säga att här handlar det om försiktighetsprincipen. Eftersom det är så disparat vad forskningen säger inom det här området, är det försiktighetsprincipen som gäller. Jag förutsätter att man hanterar frågorna så även när man beviljar koncession osv.

Fru talman! I en målstyrd skola måste kunskapsmålen vara det styrande. På vilket sätt skolan arbetar, vem som driver den, vilken pedagogisk inriktning den har eller exakt hur lång tid det tar att nå kunskapsmålen är av underordnad betydelse. Det viktiga är att alla barn ges möjlighet att nå och att de verkligen når kunskapsmålen. Ingen ska behöva lämna grundskolan med bristande kunskaper. Men visst, grundkunskaper är nödvändiga för alla barn att ta till sig för att man ska klara sig bra senare i livet. Skolan klarar inte i dag att ge alla barn de erforderliga grundkunskaperna. Resultaten är inte tillräckligt bra. 24,3 % av niorna klarade inte målen i ett eller flera obligatoriska ämnen våren 2000. Det var en ökning från 22,7 % 1999, vilket i sin tur var en ökning från 20,4 % 1998. Skolans resultat har alltså blivit sämre år för år. 1,2 % av eleverna nådde inte målen i något ämne, och den andelen växer med någon tiondel för varje år. Det är fler pojkar än flickor som inte når målen. Värt att notera är att resultaten genomgående är bättre i friskolor än i den kommunala skolan. som kom direkt från grundskolan var det 83 % som saknade betyg i minst två ämnen. Sammanlagt gick förra året över 17 000 ungdomar på det individuella program som borde vara ett undantagsprogram. Det är alltså regel att barn, utan att nå kunskapsmålen, sänds vidare raka vägen till gymnasiet. Bristande kunskaper ger ju konsekvenser senare i livet. Vilken framtid väntar, skolministern, de ungdomar som inte lär sig räkna, skriva och läsa ordentligt? Vilka chanser på arbetsmarknaden har en ung människa utan ens gymnasieutbildning? Vilka möjligheter till framtida kompetenshöjning har en person utan fullständiga grundskolebetyg? Det finns ett belagt samband mellan låg utbildning och risk för arbetslöshet och mellan låg utbildning och socialbidragsberoende. Dessa korrelationer kommer att stärkas i kunskapssamhället. Det står alldeles tydligt klart att god utbildning i dag kanske är den enda fungerande välfärdspolitiken. Skolans fokus och styrning måste ändras. Vad är det som gör att barn kan släppas igenom hela sin skoltid utan att kunna läsa, räkna och skriva, eller att man upptäcker först sent på högstadiet att killen är dyslektiker? Varför ligger alltid ansvaret någon annanstans? Elevens rätt måste stärkas i skollagen. Det gäller särskilt rätten inte bara till utbildning och att vistas i en utbildningsmiljö, som utbildningsministern sade, utan till den kunskap som utbildningen borde syfta till. Man ska få det stöd och den hjälp som krävs för att man ska klara skolans kunskapsmål och kunna ta det första trappsteget på livets kunskapstrappa förutan vilket man riskerar att slås ut redan som 16-åring. Där vill jag hävda att skolpolitiken fokuserar på fel saker och sänder fel signaler. Skolplikten, som är skolpolitiken portal för många, upplevs fokusera just på att barnen ska vistas i en viss lokal i nio år och inte vad de för med sig ut från den lokalen. Skolministern medgav just själv att alla kommuner inte ens erbjuder extra skolår för små barn som halkat efter. Flexibiliteten finns inte. Svensk utbildningspolitik måste vändas uppochned. Utgå från elevens rätt och anpassa skolsystemet efter det! Till att börja med bör en individuell rätt att nå en viss definierad grundkunskap införas för alla barn. Sedan får resurser, lagar, pedagogik och huvudmannaskap anpassas efter det. Skolan måste fokuseras på och nitas fast vid barns individuella lärande. Skolplikten kan avskaffas då kunskapsrätten införs. I mitt nästa inlägg tänker jag mer konkretisera hur en individuell kunskapsrätt skulle kunna fungera.

Herr talman! En fjärdedel av 9:orna når inte upp till kunskapsmålen. Det visar att det är dags att tänka om i svensk skolpolitik. I ett kunskapssamhälle är det orimligt att ha kvantitativa skyldigheter som skolplikten i stället för kvalitativa rättigheter som individuell kunskapsrätt. Det är att kunskapsmålen nås som är det viktiga, och inte tiden som åtgår. Det kommer att ta olika lång tid för alla landets barn. För många kan nio år vara ett riktmärke, men ingenting hindrar att vissa barn når målen snabbare samtidigt som andra behöver längre tid. Det senare kommer säkert att vara det vanliga, inte minst när det gäller barn med särskilda behov. Det viktiga är att det är möjligt för många fler barn än i dag att nå kunskapsmålen. Jag känner ibland att både skolan och skolministern har resignerat när det gäller detta. Den individuella kunskapsrätten är just individuell. Den kan inte hindras från att uppfyllas av t.ex. ovilliga föräldrar. Ingen kan hålla ett barn hemma från skolan. Det är en fråga om barnets rätt, och inte om föräldrarnas. En kunskapsrätt skulle inte heller ha någon tidsbegränsning. Skulle en elev på personliga problem på t.ex. högstadiet så kan kunskapsrätten utnyttjas något senare, när eleven har kommit på fötter igen. Statistiken visar, som vi redogjorde för tidigare, att 1,2 % av eleverna år 2000 inte nådde målen i något ämne, och den andelen växer med någon tiondel för varje år. Dessa elever måste få en andra chans, även om det ytterst precis som i dag är upp till varje individ vad han gör av sin tid i skolan. Men det avgörande är att skolpolitiken och skolan med en kunskapsrätt fokuseras på varje barns individuella kunskap och resultat. Då blir det inte längre möjligt att skicka en fjärdedel av barnen igenom grundskolans nio år utan att de klarar målen. Problem och behov av extra undervisning och stöd måste upptäckas och åtgärdas tidigt. Barn har rätt att vara kvar tills de når fram. Det blir dyrt, och på så vis skapas också ekonomiska incitament att tidigt ge barnen stöd. I dag skickas problemen framåt i skolsystemet hela tiden. I dag får också andra än skolan, både samhället som helhet och enskilda individer, bära de ekonomiska kostnaderna för skolans misslyckande. Med en kunskapsrätt internaliseras kostnaden för skolans tillkortakommanden. Kunskap kan inte fördelas, säger någon. Nej, men resurser för att nå kunskap kan fördelas. Följande saker krävs: En individuell finansiering i form av en skolpeng anpassad efter barnets behov. Pengarna ska bildligt talat följa barnet in i klassrummet. Starkt ökad individualisering av själva undervisningen. Barn har olika rätt för olika saker, utvecklas i olika takt och har olika intressen. I dag görs barns individualitet alltför ofta till ett problem. Ökade satsningar på barn med särskilda behov, vilka i dag regelmässigt betraktas just som kostnader och problem och inte som barn som har extra bra möjligheter att utvecklas - givet rätt betingelser. Att det fulla ansvaret för skolans resultat tillsammans med fulla befogenheter att styra verksamheten placeras hos skolans medarbetare. Men, herr talman, ett barn kan knappast vara skyldig staten något. Staten kan däremot mycket väl vara skyldig ett barn en god start i livet. Pliktlagar ska användas med största restriktivitet. Skolplikten är där extra underlig, eftersom det är fråga om omyndiga medborgare och skolplikten egentligen riktar sig mot barnets föräldrar. Som skolministern sade kan skollagen medge undantag från skolplikten för den som tidigare än våren man fyller 16 vid prövning visar sig uppfylla kunskapsmålen. Men exemplet Stockholm visar hur kontroversiell tanken är att skolan är till just för att förmedla kunskap och att eleverna sedan kan gå vidare. Kritiken mot Stockholm har varit lika hård som omotiverad. Det kvantitativa tänkandet dominerar. I skollagen står det att ingen är skyldig att gå i skolan mer än 190 dagar per år eller åtta, i de lägsta årskurserna, sex timmar om dagen. Om innehållet, vad skolan kan uppnå, står i skymundan både i skollagen och i skolpolitiken. Elevens rätt måste stärkas, t.ex. med en individuell kunskapsrätt.

Herr talman! Skolan är inte barn och kunskapsfokuserad i dag. Den är genombyråkratiserad, toppstyrd och alldeles för uppgiven. Jag vill fråga skolministern om hon tror att alla barn kan nå kunskapsmålen. Betvivlar hon att alla barn kan nå kunskapsmålen. Varför finns målen om inte alla ges förutsättningar att nå dem? Om skolministern tror att alla barn skulle kunna klara kunskapsmålen, hur kan hon som minister vila en sekund utan att förändra skolan så att alla barn verkligen når fram? En individuell kunskapsrätt sätter press på politiken och skolan att leverera innehåll, förutsättningar för barnet att växa, inte bara deklarationer. Det blir mätbart om skolpolitiken lyckas eller misslyckas. Möjligen är det därför Wärnersson avvisar förslaget. Nio år är inte en garanti för någonting, skolministern. Vi bör i stället ha en annan form av garanti, en rätt att gå kvar tills man når kunskapsmålen så att man klarar det framtida livet. Det är skolans innehåll, inte tidsutdräkt, som är avgörande. Jag vill fråga skolministern om hon är nöjd med situationen i dag när vart fjärde barn går ut nian utan fullständiga grundkunskaper. Jag vill särskilt poängtera att för en grupp skulle kunskapsrätten vara ännu viktigare, och det är den skolministern själv tog upp, nämligen nytillkomna svenskar som ofta kommer hit i senare ålder och inte är med från de första åren. Ett annat sätt att uttrycka det här på är att inget barn ska behöva lämna grundskolan men mindre än erforderliga grundkunskaper. Sedan kan den uppfyllda kunskapsrätten tjäna som behörighetskriterium för gymnasieintagning. Jag tycker att det är mycket tråkigt att de senaste årens skolpolitik mer har inriktats på att försvara kommunala system än på vad eleverna lär sig, mer på pengar till kommuner än på vilka resurser som faktiskt når fram till eleverna, mer på att diskutera vilka huvudmän som ska får driva skolan och på vilka villkor än på att den dominerande huvudmannen, kommunen, faktiskt levererar för dålig undervisning. Det drabbar alla de barn som inte får den start i livet som de har rätt att få enligt min uppfattning. Det är därför jag vill införa det nya kvalitativa instrumentet, individuell kunskapsrätt.

Herr talman! Jag tackar skolministern för svaret på min interpellation. Eftersom det handlar om en principiellt viktig fråga vill jag ägna lite tid åt att citera det som skolministern säger.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 Skolministern säger också "att utbildning som anordnas av kommunerna inom ramen för Kunskapslyftet ska följa förordningen om kommunal vuxenutbildning". Det är alltså kommunen som bär ansvaret för den här utbildningen. Det gäller också de lokala kurser eller orienteringskurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Till yttermera visso säger skolministern att utbildning på entreprenad lyder under samma bestämmelser i skollagen. Om man inte fyller ett eller flera av de här kraven kan inte heller orienteringskurser accepteras eller berättiga till studiestöd för dem som studerar. Vi ska här i riksdagen inte döma i enskilda fall, men för att vi ska kunna diskutera principer måste vi gå in på hur man tillämpar de lagar som vi fastställer och de regler som gäller. Vi kan inte diskutera i ett lufttomt rum, som om verkligheten runtomkring oss och utanför den här kammaren inte existerar. Det var mot den bakgrunden som jag ställde min interpellation. Jag såg den kursinbjudan som stod att läsa på ATTAC:s hemsida, och jag blev väldigt fundersam. Ingenting i kursinbjudan kan hänföras till de syften om vilka skolministern och jag är helt överens. Vi lever i ett demokratiskt samhälle. De traditionella friheterna - yttrandefrihet, tryckfrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet - är skyddade i den svenska grundlagen. Däremot finns det ingen allmän rättighet att utnyttja skattemedel för studier som inte sker i överensstämmelse med lagar och förordningar. Inom t.ex. folkbildningen sades det för över 80 år sedan att folkbildningen ska vila på en fri och frivillig grund. Man kan säga att samma sak gäller för all vuxenutbildning. Det är därför orimligt att i en kursinbjudan kräva att en majoritet av deltagarna ska sympatisera med en viss organisation. Det går bara inte att ha det kravet, men det hade ATTAC på sin hemsida. Hur man ska studera kan man alltid diskutera. Sång, dans och teater finns med här, och det är inget fel i det, men om man vill utnyttja de medel som finns inom Kunskapslyftet måste man givetvis acceptera de regler och de syften som gäller där. I det här fallet kan jag tyvärr inte hitta någonting som överensstämmer med de syftena. Jag är, herr talman, medveten om att vi inte kan i riksdagen fatta beslut i detalj som gäller enskilda ärenden. Det är andra som ska göra det. Vi anger ramarna genom de lagar osv. som vi stiftar. Jag är samtidigt övertygad om att om vi ska påpeka uppenbara brister måste vi göra det här i kammaren. När det finns begränsade resurser, som t.ex. när det gäller bidrag av olika slag till Kunskapslyftet, är det inte rimligt att de utnyttjas av organisationer som inte fyller de krav som gäller. Det kan då bli så att de som verkligen fyller kraven inte får kurserna, eftersom pengarna är slut. Det är en mycket allvarligt konsekvens, om man ska dra ut följderna av vad som här har hänt.

Herr talman! Vi kommer ju att fatta beslut om vuxnas lärande om drygt en månad här i riksdagen, så jag ska inte i detalj gå in på det. Däremot kan vi konstatera att vuxnas krav på utbildning kommer att öka alltmer. Det vet alla människor som är ute i yrkeslivet i dag. De vet att om man ska få behålla sitt arbete eller kanske få ett bättre arbete, måste man utbilda sig - kanske i en längre utbildning, i en fortbildning eller i en kombination härav. Vi talar ju alltid om livslångt lärande. Det är då viktigt att den utbildning som samhället stöder med olika bidrag - det gäller både själva utbildningen och de aktuella studiemedel som betalas ut för utbildningen - går just till den utbildningen och till de studerande som följer gällande bestämmelser. Om man inte accepterar att följa beslut har man som studerande inte rätt till studiemedel och utbildningen har inte rätt att få del av de eventuella statsbidrag och kommunala bidrag som gäller. Det fanns ett parallellfall till det som jag tog upp i min interpellation förra året på en folkhögskola. Det var ett fall som togs upp här i en frågestund i riksdagen för ett år sedan. Folkhögskolan i fråga hade en kurs som hade pågått ett slag och som bl.a. utbildade i civil olydnad. Exakt vad det var fråga om var det lite svårt att ta reda på, även om jag försökte att diskutera med folkhögskolan om det. När det gäller folkhögskolor och folkbildning är det Folkbildningsrådet som beviljar bidrag, och det drog helt enkelt in statsbidraget till den här kursen. Man tyckte att den inte stämde överens med de bestämmelser som gäller. Hur det sedan har gått vet jag inte. Det är klart att det här blir en viss turbulens. Samtidigt är det viktigt att markera mot de utbildningsanordnare som inte följer gällande bestämmelser. Det är väldigt orättvist mot den stora majoritet som följer alla bestämmelser om man inte behöver göra det och ändå kan få stöd. Vi är vad jag kan förstå tämligen överens i den här frågan. Skolministern säger också i sitt interpellationssvar att kommunerna har ansvaret för den kommunala vuxenutbildningen och för utbudet av kurser. Skolministern var också inne på att Statens skolverk har i uppdrag att utöva tillsyn över kommunernas verksamhet och ett särskilt uppdrag att följa utvecklingen inom Kunskapslyftet. Det tycker jag är viktigt. Det gäller att förhindra missbruk av regelverket. Vi är helt överens om detta.
Herr talman! Andelen externa utbildningsanordnare har ökat oerhört kraftigt de senaste åren, särskilt efter 1997 då Kunskapslyftet startade. Våren 2000 omfattade de 21 %. Det är positivt att det finns en mångfald och att många är intresserade av att erbjuda utbildning. Men ju fler som är med och deltar, desto svårare blir givetvis uppdraget att se till att den här kvaliteten verkligen finns. Tillsynsdelen är alltså oerhört viktig, liksom det jag ser i förlängningen till den proposition vi har lagt fram om vuxnas lärande, nämligen att det är kommunen som har det övergripande ansvaret, plus att man på nationell nivå har I propositionen om vuxnas lärande tar vi när det gäller fortbildningen upp en del punkter som vi vill belysa i nästa uppföljning av folkbildningen. Vi pekar på att folkbildningen har en mycket god tradition av att vara egengranskare, dvs. att man tittar på sin egen verksamhet. Då är det intressant att göra en analys av vad detta har haft för konsekvenser. Vi tittar också på de externa anordnarna och hur de förhåller sig kvalitetsmässigt till de traditionella, t.ex. folkhögskolorna och studieförbunden. Vi är alltså överens. I det perspektiv som Lars Hjertén tar upp, det livslånga lärandet, vet vi att människor ständigt kommer att komma tillbaka till utbildning med olika förutsättningar och olika behov - men ständigt, tror jag, med krav på den goda kvaliteten. I dag tiger man inte om man inte har fått den kunskap det sades att man skulle få när man startade en kurs. Vi vet att man ställer sig upp och påpekar att det finns brister. Det ligger både i den studerandes eget intresse och i kommunernas. Jag är glad att vi båda värnar om att vi ska behålla kvaliteten inom vår vuxenutbildning.

Som stöd för rätten att få väcka motionen åberopas följande. En proposition om infrastrukturen aviserades i propositionsförteckningen till våren 2000 och denna avlämnades inte. Nu har propositionen aviserats för september 2001 men det är troligt att något avlämnade då inte heller kommer till stånd. Betydelsefulla beslut i dessa frågor brådskar, men risk föreligger att frågorna inte kommer att kunna behandlas av riksdagen under innevarande mandatperiod. Motionen har föranlett följande bedömning från min sida. Rätten att väcka motion med anledning av händelse av större vikt infördes i samband med grundlagsreformen 1974. I grundlagspropositionen underströks att föreslagen bestämmelse var av undantagskaraktär och skulle ge möjlighet för riksdagen att lägga förslag med anledning av verkligt betydelsefulla händelser som rimligen inte har kunnat förutses eller beaktas under den allmänna motionstiden. Riksdagen har också tillämpat bestämmelsen restriktivt. Att en proposition i en viktig fråga som aviserats i en propositionsförteckning uteblir kan vid beaktande av övriga omständigheter vara en händelse som föranleder motionsrätt. Nu aktuell proposition aviserades under 2000 men avlämnades inte. I propositionsförteckningen hösten 2000 upptogs inte propositionen. Detta förhållande kunde beaktas under den allmänna motionstiden. I propositionsförteckningen under 2001 har propositionen aviserats till september 2001. Kommer propositionen inte att avlämnas som aviserats kan detta beaktas under den allmänna motionstiden 2001. De redovisade omständigheterna är således inte sådana att den aktuella motionen nu bör få väckas med stöd av 3 kap. 15 § riksdagsordningen. Jag finner därför att hinder föreligger enligt 2 kap. 9 § riksdagsordningen att få ställa proposition på hänvisning av motionen till utskott.
Fru talman! Runtom i vårt land kokar vreden över att regeringen inte gör någonting åt vägarna. Under den kommande våren, i takt med tjällossning och avstängning av vägar, kommer vreden att koka över i ilska. Man ser redan lite varstans rubriker som Uppror och Krav på demonstrationer. Det är en ren skandal att Björn Rosengren och regeringen inte gör något åt de frågor som handlar om våra viktiga transportvägar. Riksdagen har nu väntat ett helt år på den utlovade propositionen om trafikinfrastrukturen. Och vi får vänta minst ett halvt år till. Det är "Näringsdepartementet - var god och dröj" Vi moderater kan inte längre stillatigande se hur det svenska vägnätet faller sönder och samman. Därför har vi tagit ett ovanligt initiativ för att lyfta fram trafikfrågorna och försöka få fart på de nödvändiga förbättringarna och investeringarna på trafikområdet. Vi har tidigare begärt en offentlig hearing om våra vägars uselhet, men det har avvisats av utskottets socialdemokratiska ordförande Monica Öhman, som själv kommer från en del av Sverige som inte kan skryta med bra vägar. Vi har begärt ett utskottsinitiativ, men även detta har tillbakavisats. Vi moderater kan inte längre stillatigande åse hur trafikolyckorna på många av de vägar som är mest olycksdrabbade ökar. Vi moderater kan inte åse hur hundratusentals människor i Stockholm i timmar fastnar i bilköer på väg mellan arbete och bostad. Vi moderater kan inte åse hur utvecklingen av kollektivtrafiken i Stockholm försvåras därför att regeringen är oförmögen att lösa flaskhalsar som getingmidjan på järnvägens område. Vi moderater kan inte längre åse att människor och företag i glesbygden med sina långa resavstånd förutom allt högre bensin och dieselpriser tvingas till dryga underhållskostnader för sina bilar, som far illa på de urusla vägarna. Vi moderater kan inte åse hur den svenska fjällturismen isoleras under perioder på vårvintern, då turistföretagen efterfrågas som mest och vägarna är som sämst. Vi moderater har därför beslutat att presentera våra infrastrukturella ambitioner i en motion till utseendet utformad som en proposition. Vi gör det därför att regeringen och Björn Rosengren visat sig totalt oförmögna att lägga fram den infrastrukturpropp som den så många gånger utlovat och som regeringen lika många gånger har skjutit på framtiden. Regeringen lade före valet 1998 fram ett ambitiöst infrastrukturprogram för tio år för att rusta upp det svenska väg och järnvägsnätet. Men det var före valet. Efter valet svek man rått och hänsynslöst sina väljare. Man har lämnat stockholmarna med deras ofantliga trafikstockningar helt åt sitt öde. Ingenting har gjorts från regeringens sida för att bjuda in den borgerliga ledningen i Stockholm. I stället försenar man ytterligare genom att tillsätta en storstadsutredning som ska vara färdig först i slutet av 2003. Vad tror ni att alla stockholmare tycker om att fortsätta att sitta i timslånga köer? Socialdemokratiska partiet och dess kommuniststyrda regering bär i dag hela ansvaret för att situationen är som den är i Stockholm. Socialdemokraterna har också lämnat glesbygdens folk åt sitt öde, att fortsätta att leva med vägar som inte är vägar utan leråkrar. Socialdemokraterna har lämnat företag verksamma runtom i landets mindre samhällen åt sitt öde genom att låta dem betala för dyrare transporter på grund av att vägarna är avstängda på grund av tjällossning. Sveriges skogsindustrier har stora problem att trygga sin råvaruförsörjning speciellt under höst och vår på grund av avstängda och sönderkörda vägar. Det är så den socialdemokratiska regeringen behandlar folket och näringslivet, när man är mera angelägen att för maktens skull regera samman med ett miljöparti och ett kommunistparti som inte vill satsa på vägar och flyg. Det märkliga är att företrädare för dessa två partier själva gärna använder både vägar och flyg för sina egna resor men i sitt politiska handlande helst vill se att flygfälten inte utvecklas och inte vill inse att de långa avstånden i vårt land kräver snabba och moderna vägar. För varje år sedan valet 1998 har den socialdemokratiska regeringen med support från kommunister och miljöpartister sett till att de årliga ramarna krympt. Det ena färdigprojekterade infrastrukturprojektet efter det andra har skjutits på framtiden. Anslagen för underhåll och drift har skurits ned. Verkligheten blev med andra ord en helt annan än den som utlovades inför senaste valet. Socialdemokraterna är ingenting att lita på. Under samma tid har regeringen sett till att hålla beskattningen av bensin och diesel på en hög nivå. Man beskattar folkets transporter men man struntar i att se till att de har bra vägar. Makten och lusten att överbeskatta går före folkets intressen och behov. Man överger glesbygdens folk trots att den bästa regionalpolitik man kan driva är bra kommunikationer. Man överger människorna i storstadsregionerna därför att majoriteten av dem som bor där röstar borgerligt. Så handlar en socialdemokratisk regering vars samarbete vilar på två partier jag redan har nämnt. Nollvisionen har spruckit. Flera hundra fler än vad nollvisionen satte upp som mål dör i dag i trafiken och ändå fler utsätts för livslångt lidande på grund av brister i vägars standard. Fru talman! Situationen är ohållbar. Något måste göras. Den motion vi därför lagt på riksdagens bord i skepnaden av en proposition visar hur allvarligt vi moderater ser på problemet. Under de kommande tio åren vill vi satsa 95 miljarder på investeringar i stamvägar, riksvägar och länsvägar. 90 miljarder vill vi använda för att sätta i stånd det förfallna svenska vägnätet i form av rekonstruktion, drift och underhåll samt bärighetshöjande åtgärder. Konkret innebär det att vi ställer 6 miljarder mer per år till förfogande än vad regeringen anger i sina nuvarande ramar. Fru talman! Detta är mycket pengar. Vi vill - för att nämna några exempel - ge våra huvudstråk i form av E 4, E 6 och E 18 motorvägsstandard i de delar där de ännu inte har det. Det gäller alltså den motorvägstriangel som bör finnas mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Vi vill ha en upprustning av E 22 genom Blekinge och binda den sydöstra delen av Sverige samman med det övriga södra Sverige. Vi vill att de stora trafikproblemen i Stockholm löses. En västerled måste byggas som kan avlasta Dennispaketet innehöll och som socialdemokraterna svek i avtalet måste ställas i ordning. Kollektivtrafiken måste utvecklas genom att bygga bort den rad av flaskhalsar - getingmidjan och kapaciteten norrut från Centralen - som i dag lägger tak för kollektivtrafikens utveckling. Nynäshamnsvägen, 73:an, måste byggas om så att en av landets mera olycksdrabbade vägar försvinner. Vi vill att glesbygdens vägar - det allmänna vägnätet och inte minst det enskilda vägnätet som 800 000 människor är beroende av - får en godtagbar bärighet och framkomlighet. Vi avsätter mera pengar än regeringen till bidrag för upprustning av det enskilda vägnätet. Det är oacceptabelt att låta människor i glesbygd färdas på så dåliga vägar, att underhållet av deras bilar ligger på uppemot 10 kronor per mil. En omtänksam och förstående regering kan inte stillatigande se hur en ortsbefolkning på våren tvingas gå ut och lägga granris på de vägar man är beroende av för sin försörjning, för att man över huvud taget ska kunna ta sig fram i det som mera är lervälling än väg. Det är så man tvingas göra i vår för att ta sig till byn Ottsjö i Jämtland. Vi moderater vill att järnvägsproblemen i Stockholm och problemen med återstående delar av Västkustbanan och Ostkustbanan mellan Stockholm och Gävle får sina rimliga lösningar. Vi moderater vill att Nyköpingslänken, vars berättigande många skäl talar för, bör utvärderas. Vi vill att Haparandabanan snabbt utreds, så att leveranser av malm från LKAB till de finska stålverken kan tryggas, till välsignelse för sysselsättning vid våra malmfält och för industrin i norra Finland. Totalt vill vi att 86 miljarder - 2 miljarder mer än regeringen ger i dag - satsas på järnvägsområdet under de kommande tio åren. Vi vill att avtalet mellan Stockholm och staten vad gäller Bromma förlängs från 2011 till 2025 och att Arlanda förbereds för en fjärde och möjligen också en femte bana. Arlanda, Sturup och Landvetter bör privatiseras och gå samma lyckade privatiseringsväg som danskarna valt för Kastrup. Det frigör kapital för en fortsatt utbyggnad av de svenska flygfälten och den service som passagerarna efterfrågar. Sammanfattningsvis finns i det moderata infrastrukturförslaget vid sidan av vissa angivna angelägna projekt utrymme för en rad projekt därutöver. Bl.a. finns det från Västra Götaland ett uttalat behov av upprustning av E 20. Det har också kommit fram önskemål från andra delar av landet. Vi pekar i motionen på möjligheten av s.k. PPP projekt, som ger utrymme för mera infrastruktursatsningar än de som kan ske inom ramen för statliga anslag. Enligt min mening torde PPP-projekten vara mest lämpade för storstadsregionerna. Därmed kan mera av de ordinarie anslagen vi moderater anvisar avsättas för satsningar i övriga landets olika delar. Vi pekar också på att vissa kommuner och landsting i överenskommelser med staten kan ta delar av ansvaret när det gäller finansieringen. Fru talman! Det är viktigt att vi i Sverige kommer i gång med satsningar på infrastrukturens område. Vi moderater är beredda att ta vår del av ansvaret och medverka till att vi får en upprustning av vägar, järnvägar, sjöfart och luftfart. Vi visade vår goda vilja redan för två år sedan genom att flagga upp för 30 miljarder extra under några år framöver. Vi följer nu upp med totalt 281 miljarder på tio år. Vi ser att center, folkparti och kristdemokrater har följt oss i spåren med signaler om större infrastruktursatsningar. Det är bra. Vi hoppas att vårt moderata förslag ska öppna för en positivare syn på behovet av att hålla våra transportvägar i god trim. Socialdemokrater i riksdagen, överge ert destruktiva samarbete med miljöpartister och kommunister och se mindre till makten och mera till behoven av fungerande transportvägar, som människor och företag i landets olika delar otaliga gånger i brev, uppvaktningar och upprop givit uttryck för. Glöm inte människorna för makten. Fru talman! Med det skulle jag helst vilja yrka att den moderata motionen skulle remitteras till trafikutskottet för behandling. Men med den föredragning som talmannen har gjort finns det uppenbarligen konstitutionellt sett inte utrymme för det. Därför ber jag att få tacka för mig.

Fru talman! Spörsmålet om att väcka förslag i riksdagen med anledning av särskilt inträffad händelse har en konstitutionell dimension, och vi har att se vad riksdagens eget regelsystem tillåter. Jag återkommer till den frågan. Med tanke på den omfattande motion som Moderata samlingspartiet har begärt att få väcka här i riksdagen kan jag förstå deras eget politiska utspel häromdagen om hur de ser på de infrastrukturella frågorna. De frågor som de tar upp är av synnerligen stor vikt och på många sätt avgörande i en rad sammanhang. För egen del vill jag ge några principiella synpunkter på trafikpolitiken och förutsättningarna för en trafiksatsning som är möjlig och önskvärd i vårt land. Utifrån ett liberalt synsätt är infrastruktur och trafikpolitik viktiga delar i samhällets s.k. ryggrad och blodsystem. Att vi i Sverige sedan mitten på 1800 talet haft en positiv välfärdsutveckling kan till stor del kopplas till att handel, kommunikation, industriella framsteg m.m. har ökat människors materiella välfärd, och där har goda kommunikationer haft en avgörande roll. Arbetspendling underlättas och det förbättrar förutsättningarna att bo där man vill och ha sitt arbete någon annanstans. Trafikpolitiken är ju av stor regionalpolitisk betydelse - en betydelse som vi i Folkpartiet har uppmärksammat särskilt i vårt nya landsbygdspolitiska program Bo där du vill. Att få en upprustning av det befintliga vägnätet men också att få en del nya stråk ser vi som angeläget. Därför har vi kraftigt räknat upp det väganslag som riksdagen prövade i samband med budgetbeslutet i december. För övrigt hade alla oppositionspartier i storleksordningen ett par tre miljarder kronor mer än regeringen för satsning på vägarna. Det innebär att den borgerliga oppositionen haft en betydande offensiv i vägfrågorna det senaste budgetåret, medan regeringen inte har kommit loss från sina hårda prutningar som skett under många år. Det intryck man får, fru talman, är att de som kallas stödpartier har getts utrymme för sin negativa hållning till vägbyggandet. Framför allt har de visat brist på förståelse för människors behov av dagliga bilresor, trots vetskapen om att den helt dominerande andelen transporter sker via väg, oftast med egen bil. Det räcker att påminna om att persontransporterna till mer än 80 % utgörs av bilburna med eget fordon. När det gäller godstrafiken har betydande ansträngningar för att öka användandet av andra färdmedel inte kunnat hejda expansionen på lastbilssidan. Trafikutskottet besökte det statliga utredningsinstitutet SIKA. Där gör man bedömningen att godstransporterna också i ett tioårsperspektiv framåt i realiteten nästan uteslutande kommer att ske via vägnätet. Det kan finnas skäl att beklaga att järnvägen inte har haft möjlighet att hävda sig i konkurrensen. Men det går inte, som en del politiker och partier gör, att bortse från verkligheten och drömma sig bort till ett samhälle som inte existerar och som inte heller har möjlighet att påverka de mer eller mindre fantasifulla önskemål som man har. Den utlovade propositionen om en ny och förstärkt infrastruktur som skulle ha kommit i mars - ja, fru talman, inte i år utan för ett år sedan - har ju hamnat i ett politiskt vakuum. Regeringen och näringsministern har skickat över hela komplexet till en socialdemokratisk arbetsgrupp som ska ledas av nämnde minister. Han har visserligen i dessa yttersta dagar satt sitt politiska statsrådsmannaskap på spel genom att tala om att avgå om det inte kommer en proposition i enlighet med det senaste löftet. Om detta nu är någon garanti för det ena eller det andra återstår att se. Än så länge får vi leva med ovissheten. Utifrån den trafiktäthet som vi har, inte minst runt våra storstäder i södra och i västra Sverige, skulle en expansion av väggbyggande var mycket angelägen. Det finns många s.k. flaskhalsar i trafiksystemen som tydligt bidrar till en sämre trafiksäkerhet. Vi har i vårt förslag nämnt ett antal sträckor som skulle behöva bli huvudvägar, men också fyrfältsvägar ter sig angelägna ur både ekonomisk och rationell synpunkt. Jag tror, fru talman, att oavsett varifrån i landet vi kommer har vi erfarenheter av undermåliga vägar som hindrar både näringsliv och persontrafik att fungera trafiksäkert. För egen del har jag kunnat iaktta de stora bristerna på t.ex. riksväg 45, som är en viktig led från Göteborg ända upp till nordligaste Sverige. Den bör få status som Europaväg. Vi har den trafiktäta leden 44 från E 20 ut mot Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla. Den senare delen är särskilt farlig med svåra ödesdigra olyckor, många med dödlig utgång och ännu fler med människor som har skadats svårt. Vi har även andra leder som brådskar. Riksväg 40, då särskilt sträckan Borås-Jönköping, är ytterst angelägen nu sedan motorvägen till Borås blivit klar och E 4 är upprustad. På E 20 är situationen särskilt allvarlig nordost om Alingsås. Det stora landskapet Dalsland är beroende av ett vägnät som också har att hantera klara strategiska skogstransporter. Nu måste många småföretag och åkare ställa av sina fordon i mer än en månad under tjällossningen. I en hel del fall har det lett till att de blivit ekonomiskt ruinerade. Statsmakten har ett ansvar för det näringsliv som man i högtidstalen hyllar och som måste få rimliga förutsättningar att fungera. När det gäller storstadslederna menar vi att det krävs en satsning. Vi har för vår del avsatt 4 miljarder över en tvåårsperiod som tillsammans med ordinarie anslag till vägverk och en satsning på PPP finansiering skulle kunna få fart på infrastrukturinvesteringar i såväl Stockholm som Göteborg. Från Västra Götalandsregionen har man sagt att man över en tioårsperiod behöver 50 miljarder kronor för en upprustning och för att få en god balans. Och Stockholms arbetarekommun beslutade ju så sent som i går kväll, låt vara efter stor vånda, att nu lägga fram ett mycket långtgående program för att förbättra trafiksituationen här i Stockholm. Det visar att man ute i kommuner, regioner och landsting är klart före staten, där det i stället har gått i stå. Fru talman! Jag menar att detta inte står i något slags motsatsförhållande till att vi lyfter fram de enskilda vägnäten som måste värnas och dess stora betydelse för näringsliv och människors möjligheter till arbete, bosättning och friluftsliv i en god miljö. Därför har vi tydligt markerat satsningen på vägupprustningen. Vår ökning av väganslaget på i storleksordningen 12-15 % mer än vad regeringen har satsat markerar att det är angeläget att förorda dessa extra pengar. Vi beklagar att regeringens, åtminstone för ett par år sedan, tydliga intresse för PPP-finansiering tycks ha svalnat. Det kan bero på umgänget med de s.k. stödpartierna, som också lyckats förföra regeringen när det gäller en satsning på våra vägar. För Folkpartiets del är vi tydliga med att det är viktigt att komma fram med angelägna vägprojekt. De är legio i antal. Och det är en samhällelig kapitalförstöring att inte åtgärda detta nu. För att välfärden ska bibehållas och utvecklas framöver krävs ett väl utbyggt nät av infrastruktur i hela landet. I denna sektor är väggbyggande samt underhåll och upprustning av slitna vägar angelägna åtgärder. Detta kräver en ekonomisk satsning som regeringen hittills inte har varit beredd att göra. Trafikpolitiken är som sagt samhällets ryggrad. Därför har vi liberaler sett det som angeläget att hävda en fri och sund konkurrens som kan ligga till grund för trafikpolitiken. Därigenom skulle också den enskilde få bättre möjligheter att hävda sitt val, oavsett om det gäller transport av gods eller personbefordran. Vår förhoppning är att regeringen samlar sig till ett väl underbyggt förslag som kan höja underhåll och standard på de utsatta delarna av vägnätet så att dessa får en bättre bärighet, inte minst med tanke på tunga transporter. Näringslivets behov och människors valfrihet kräver en sådan utveckling och hantering. Så till frågan, fru talman, vad riksdagen kan bevilja sig med stöd av riksdagsordningen. Folkpartiets riksdagsgrupp har för sin del inte funnit att yrkandet med begäran i anledning av händelse av stor vikt uppfyllts. Därför kommer vi inte att ge det framförda yrkandet vårt stöd.

Fru talman! Välståndet i en modern industrination kan mätas på många olika sätt, och olika parametrar kan användas. Medborgarnas medelinkomst, deras livslängd och bostadsstandard samt antal hushåll som är anslutna till Internet är några av de mått som utnyttjas i dag. I samtliga uppräknade fall hävdar sig Sverige mycket väl. Tittar vi på skattetrycket toppar vi världslistan, och när det gäller antalet bilar per invånare är vi även här högt upp på skalan. Mäter vi hur mycket varje fordonsägare betalar i skatt och avgift för att använda sitt fordon, hamnar vi även här mycket långt fram i världsligan. De svenska fordonsägarna betalar gemensamt in ca 60 miljarder kronor i form av fordonsskatter, bränsleskatter, moms, registreringsavgifter m.m. till staten varje år. Det är en ansenlig summa som enligt nästan alla fordonsägares gemensamma uppfattning borde användas för att klara en upprustning av vår inhemska infrastruktur i större utsträckning än vad som i dag är fallet. I den motionsflod som varje år behandlas i trafikutskottet finns önskemål från alla partier om att vägar och järnvägar ska tilldelas större anslag än vad som gäller i dag. Motionärernas krav om insatser berör såväl storstadsområden som de mest glest bebodda områdena i vårt land. Det eftersatta underhållet, som i dag enligt Vägverkets egen uppskattning uppgår till mer än 13 miljarder kronor, upplevs dagligen av varje bilist på vårt vägnät. Det handlar oftast om undermåliga asfalts och grusvägar som i många fall inte håller för den tunga och livliga trafik de utsätts för. Klagomålen från bilisterna är ihärdiga, högljudda och enligt vår mening oftast fullt berättigade. Fru talman! Alla i samhället är beroende av att kommunikationer kan fungera och att vägarna håller den standard som krävs för framkomligheten. Kraven från näringslivet att skapa attraktiv sysselsättning i alla delar av landet innebär enligt vår tolkning att människor ska kunna ta sig till och från sina arbetsplatser på ett trafiksäkert och miljömässigt godtagbart sätt oberoende av var de bor i landet. Glesbygdens möjligheter att behålla sin dragningskraft bland de boende är helt beroende av att vägnätet även där håller en standard som gör boendet inte bara drägligt, utan attraktivt. Avsaknaden av kollektiva färdmedel i dessa bygder gör det extra viktigt att vägarnas standard hålls på en sådan nivå att trafikanterna lätt kan färdas där med bibehållen säkerhet. Glesbygdens företagare, ofta småföretagare, lever redan i dag i en konkurrenssituation som innebär stora svårigheter att överleva. Deras möjligheter att leva vidare och utvecklas får inte försvåras genom begränsad framkomlighet på vägnätet. I stället för hinder behöver de draghjälp för att överleva. Fru talman! Som redan har sagts har den socialdemokratiska regeringen under det senaste året vid ett antal tillfällen aviserat en infrastrukturproposition för att där klarlägga vilka åtgärder regeringen planerar för den svenska infrastrukturen den kommande tioårsperioden. Propositionen aviserades första gången till våren 2000. Sedan skulle den komma under hösten samma år. Nästa bud var att våren 2001 var man beredd att presentera sina idéer på detta område. Det senaste budet från näringsministern är att han tidigt i höst, år 2001, är beredd att avge regeringens förslag på hur den långsiktiga planeringen för den framtida infrastrukturen ser ut i regeringens perspektiv. Det återstår ju att se om denna nya tidtabell är mer tillförlitlig än de som tidigare utlovats. Regeringens samarbete med de två andra vänsterpartierna innebär uppenbarligen att betydelsen av de viktiga infrastrukturfrågorna tonats ned och att de skjuts på en oviss framtid. Samtidigt tvingas landets trafikanter konstatera att såväl drivmedelsskatter som fordonsskatter höjs medan vägkapitalet devalveras för varje år. Den irritation, för att inte säga ilska, som dagligen får sitt uttryck i medierna är lätt att förstå, men regeringens företrädare har hitintills mött den med tomma löften om att åtgärder kommer att vidtas. Som vi alla vet har varken pengar eller åtgärder levererats. För att bryta den totala handlingsförlamning som regeringen och Näringsdepartementet nu uppenbarligen hamnat i har vi moderater presenterat hur vårt alternativ på infrastrukturområdet ser ut. I de bedömningar vi gjort ingår den eftersläpning av underhållet som bekräftats av Vägverket. Vi har också tagit hänsyn till att trafiken på de statliga vägarna har ökat kraftigt de senaste åren. Den tunga trafiken ökar med ca 5 %. Vägslitaget har ökat i motsvarande grad medan anslagen, som redan i ingångsskedet av perioden var för låga, inte följt med i utvecklingen. Därav kommer den eftersläpning av underhållet som redan nämnts. I vårt förslag avsätter vi 90 miljarder kronor under den tioåriga planperioden för rekonstruktioner, ökad bärighet och underhåll. Det är närmast en fördubbling av dagens anslag. Totalt ökar vi anslagsnivån för vägar till 195 miljoner kronor. Det är en höjning av nuvarande ramar med 55 miljarder. Fru talman! Vi moderater vill satsa 105 miljarder kronor på nyinvesteringar i läns-, riks och Europavägar under den kommande tioårsperioden. En mycket viktig ingrediens i detta är att satsningen på de olika vägregionernas högst prioriterade objekt ska kunna påbörjas och till stor del förverkligas under perioden. Med detta anslag ska de förbindelser som knyter samman viktiga orter över hela landet kunna förverkligas. Såväl näringslivets som de enskilda trafikanternas krav på godtagbar vägstandard ska till rimlig del kunna uppfyllas. Vi är beredda att använda PPP-lösningar liksom möjligheten att genom avgiftsfinansiering klara nybyggnation av några av de mest angelägna objekten. För att täcka den framtida kostnaden för sådana objekt samt för att täcka amorteringar av redan upptagna lån till väginvesteringar har vi i vårt program avsatt Det är enligt vår mening oacceptabelt att hela bygder hålls isolerade under delar av året därför att vägnätet inte är av en sådan kvalitet att de kan hållas öppna. Det kan bero på t.ex. tjälskador, som har nämnts här. Att en sådan inskränkning i vardagslivet kraftigt motverkar människors möjlighet att leva och driva verksamhet kan alla de som år efter år tvingas acceptera denna situation livfullt beskriva. Sönderkörda fordon, inställda varuleveranser och begränsad möjlighet till normala rutiner är effekter som alltför många människor tvingas leva med på grund av de uteblivna förbättringarna. I min egen hembygd i södra Västergötland har våren kommit. Och det säkraste tecknet på detta är att ett antal vägar redan är helt avstängda eller får trafikeras med kraftig nedsättning av axeltrycket. Vi välkomnar våren, fru talman, men detta påtagliga bevis på att sommaren är i antågande vill vi, liksom alla andra som drabbas av motsvarande, gärna avstå ifrån. Vi moderater menar allvar när vi pläderar för att även landsbygden ska ha en framtid. Därför gör vi dessa satsningar. Fru talman! Det enskilda vägnätet, som sammanlagt är dubbelt så långt som statsvägnätet, är av mycket stor betydelse i hela landet. Detta vägnät, kring vilket det bor ca 800 000 människor, är den livsnerv som gör att även de glesast befolkade delar i detta land kan känna att de har en framtid. Nedprioriteringen av anslagen till dessa enskilda vägar har de senaste åren slagit mycket hårt. Endast med stora insatser från de privata väghållarna har en stor andel av dessa vägar kunnat hållas i ett godtagbart och körtbart skick. Det är en ekonomisk påfrestning som varken är hållbar eller acceptabel i längden för delägarna. Med vårt förslag vill vi öka anslaget till dessa vägar med ca 80 miljoner kronor, vilket motsvarar en höjning med ca 50 % årligen. Därutöver föreslår vi ett särskilt upprustningsbidrag på 100 miljoner kronor årligen under hela tioårsperioden för att klara punktvisa åtgärder i form av förstärkningar och ökad bärighet på de mest utsatta vägavsnitten. Tillväxtområdenas utveckling är viktig, men satsningar i dessa områden får inte skymma vikten av att även hålla glest befolkade bygder med ett vägnät som motsvarar dagens krav. Därför gör vi denna satsning, fru talman. Fru talman! Möjligheten att frakta gods och människor på järnväg måste bli bättre. Spårutbyggnaden kring storstadsregionerna har visat att alltfler människor väljer att åka kollektivt om utbudet av resealternativ står i rimlig proportion till resebehovet. Därför måste utbyggnaden av såväl persontrafiken som godstrafiken få en ökad omfattning. Tunga transporter som i dag använder vägen måste även ges ett bra och konkurrenskraftigt järnvägsalternativ. Vi vill utreda nya sträckningar som Europakorridoren och Götalandsbanan för att därigenom klarlägga om den satsning det innebär att förverkliga dessa banor har en ekonomisk bärkraft. Om så är fallet, bör åtgärder vidtas för ett förverkligande även av dessa projekt. Fru talman! Med det förslag som vi lägger på talmannens bord vill vi bryta det dödläge som den uppenbarligen helt handlingsförlamade regeringen nu befinner sig i. Våra satsningar, som omfattar betydande åtgärder inom alla transportslag, ger förbättrade kommunikationer i hela landet. Ett bra och effektivt vägnät, ett modernt och utbyggt järnvägsnät, ett bättre utnyttjande av de inre vattenvägarna samt flygplatser utbyggda för att klara ett ökat resande är en förutsättning för att Sverige ska stå väl rustat i den alltmer hårdnande konkurrens som vi möter från omvärlden. Krav på erfarenhet av och kunskap om vikten av berättigade miljökrav ska ställas på varje enskilt objekt som enligt detta förslag kommer till utförande. Målsättningen är bättre trafik med färre döda och skadade i trafiken. Med de satsningar som vi föreslår, fru talman, ökar förutsättningarna såväl för enskilda människor som för näringslivet att med dagens moderna transportmedel stå bättre rustade att möta morgondagens utmaningar. Fru talman! Vi har redan fått klarlagt att möjligheterna att yrka bifall till remiss av motionen är obefintliga, varför jag avstår från ett sådant yrkande.

Fru talman! Nog är det en lite ovanlig diskussion som vi för här i kammaren denna morgon, men så är det också en ovanlig och mycket allvarlig fråga som vi behandlar. Inte minst för huvudstadsregionen är det en stor besvikelse och mycket skadligt att vi inte ännu har fått någon proposition angående infrastrukturen. Den socialdemokratiska regeringen tillsatte i slutet på 80 talet ett antal utredningar för att belysa problemen i storstäderna och särskilt i Stockholmsregionen. När Dennisförhandlingarna kring trafikfrågorna i Stockholmsregionen inleddes under 1989 byggde de på förslag som i stort sett var färdigutredda på tjänstemannanivå. Trafiksituationen hade visat sig bli så besvärlig att den socialdemokratiska regeringen ansåg att något måste göras. Bedömningen fick instämmande från i stort sett alla partier, inte minst från den borgerliga oppositionen. Den slutliga Dennisöverenskommelsen ingicks den 29 september 1992 med Socialdemokraterna, Syftet med överenskommelsen var trefaldigt: att förbättra regionens miljösituation, att öka tillgängligheten och att förbättra regionens utveckling. De ambitiösa kommunala förhandlarnas ansträngningar för att komma till rätta med regionens trafikproblem fick dock inte den framgång som Stockholmsregionen så väl hade behövt. Efter mycket långhalande och vankelmod spräckte slutligen den socialdemokratiska regeringen den 7 februari 1997 hela överenskommelsen, en i grunden Stockholmsfientlig åtgärd helt i samklang med de partier som så konsekvent motarbetar Stockholms välfärd. Nu nära tio år efter Dennisöverenskommelsens undertecknande ser vi konsekvenserna. Vem är beredd att i dag påstå att förhållandena har blivit bättre under dessa tio år, då i stort sett ingenting mer än en spårvägsbana har färdigställts i regionen? Var är förbifarterna som skulle ha tagit ut biltrafiken från city? Var är vägringen runt innerstaden med Norra länken, som skulle ha tagit bort de farliga flygbränsletransporterna från stadens norra och högtrafikerade delar? Var är tredje spåret över, alternativt under Riddarholmen, denna utvidgning av järnvägstrafikens getingmidja som skulle ha kunnat göra det möjligt för oändligt många människor att bo i olika delar av Mälardalen och ändå bidra till huvudstadens arbetskraft och utveckling - och därmed också medverka till en fortfarande bebodd landsbygd både norr och söder om Mälaren? Någon ny järnvägsbanesträckning har inte tillkommit över östra Mälaren på 130 år. Regeringens inaktivitet är oförsvarlig. Stockholms läns medborgare betalar årligen över 5 miljarder i fordonsanknutna skatter och får tillbaka 1 miljard i väganslag. Därtill kommer alla de andra pålagorna i form av skatteutjämning osv. Stockholmarna får sitta 47 timmar, alltså en dryg arbetsvecka, mer på arbetsresor än den genomsnittlige svensken får göra per år. Statsrådet Rosengren har gång efter annan lovat att en infrastrukturproposition ska komma, ibland om något kvartal; ibland har det hetat om något halvår. En gång hette det att det skulle komma en sådan proposition innan snön faller. Kvartalen har gått, halvåren har gått och snön har fallit. Nu har snön t.o.m. snart helt töat bort. Dessvärre verkar det som om även infrastrukturpropositionen har töat bort. I vart fall har den inte dykt upp där den borde ha funnits, nämligen på riksdagens bord. Av dagens tidningar framgår, som Elver Jonsson påpekade, att även socialdemokraterna i Stockholm blivit otåliga över regeringens sölande. Arbetarkommunens beslut i går kväll är bevis nog. Det beror inte på okunskap. Redan den 2 november 1999 citerade statsrådet Rosengren här i kammaren en utredning och sade: "Enligt en färsk studie tog en bilresa de tolv kilometerna från Bredäng söder om Stockholm till Norrtull nästan en timme i anspråk. Medelhastigheten var 14 kilometer i timmen. Bränsleförbrukningen under de fyra långsammaste kilometrarna var 2,5 liter per mil, dvs. mer än tre gånger det normala. Det innebär ökat utsläpp av föroreningar och kolmoxid. Detta är sagt för att ge en bild. Kollektivtrafiken borde byggas ut och vara bättre." Så sade alltså statsrådet Rosengren i kammaren i slutet av 1999. Ännu har vi inte sett någon infrastrukturproposition, bara en ny utredning om det som var färdigutrett redan 1989 och som var politiskt färdigförhandlat den 29 september 1992. Några signaler har inte kommit från regeringen i dessa frågor annat än från statsrådet Rosengren. Dock skrev statsrådet Larsson den 7 november 1999 i Dagens Nyheter: "Även om vi satte sprätt på hela landets väganslag enbart i stockholmsregionen vilket i och för sig är en orimlighet skulle vi inte lyckas bygga bort bilköerna. Det skulle också tyvärr vara ganska fruktlöst att enbart satsa på utbyggnad av kollektivtrafiken; det leder bara till att de som redan nu väljer buss och tunnelbana ökar sitt kollektivåkande ytterligare medan resten framhärdar i att ta bilen t.ex. till och från jobbet." Detta var miljöministerns bedömning av trafiksituationen i Stockholmsområdet. Fru talman! Jag undrar om det var så att statsrådet Larsson skrämde bort Björn Rosengren från arbetet med att förbättra framkomligheten och kommunikationerna i landet. Det tycks ju i vart fall vara så med trafiklösningarna i Stockholm. Det enda som statsrådet Rosengren har vågat sig på är en ny utredning som får rikligt med tid för att uppenbarligen inte bli färdig för tidigt. Eftersom vi dessutom känner till att statsrådet Pagrotsky emellanåt starkt engagerat sig i den lokala stockholmska trafikdebatten och då inte på miljöministerns sida, är det väl en ganska kvalificerad gissning att problemen med att få fram en trafiklösning för Stockholmsregionen främst kan sökas i motsättningar inom regeringen. Dessvärre är det inte något nytt. Det var så redan på Uusmanns och Thams tid. Riksdagen bör ta initiativ till att klara ut de här problemen nu när inte regeringen förmår att leda landet ut ur problemen. Fru talman! Jag upprepar mitt instämmande med tidigare moderata yttranden här i kammaren i dag.

Fru talman! Moderaternas begäran att få väcka motion om infrastrukturen är mycket lätt att sympatisera med. Sverige har i dag en regering som låter vägarna förfalla, och både näringsliv och enskilda människor lider av detta. I debatt efter debatt har vi kristdemokrater påmint den ansvarige ministern Björn Rosengren om detta. Han har svarat med att ytterligare skjuta på infrastrukturpropositionen. Sedan räcker det naturligtvis inte med att lägga fram en proposition. Det måste till mera pengar. Kristdemokraterna har avsatt 9,5 extra miljarder under treårsperioden. Vi har redovisat detta i vår trafikmotion som väcktes i höstas. Vi kommer att fortsätta att redovisa våra tankar i kommande motionsarbete. Här finns nu en samlad opposition som vill förbättra både vägar och järnvägar i hela landet, och vi är otåliga. Vart man än reser i Sverige förs detta upp av människor: När ska vi få en bättre väg? När ska vi få en trafiksäkrare väg? När ska järnvägen rustas upp? Fru talman! Även om vi står bakom kravet på stora satsningar på infrastrukturen kan vi inte med bästa vilja i världen finna att det är förenligt med riksdagsordningen att väcka en motion i denna fråga just nu, som moderaterna har begärt att få göra. Därför skulle vi vid en votering ha röstat nej. Regeringens infrastrukturproposition är utlovad till hösten. I senaste numret av MHF:s tidning Motorföraren lovar Björn Rosengren att både äta upp sin hatt och byta jobb om han inte kan leverera propositionen till hösten. Oavsett hur utgången blir har vi alltså något exceptionellt att se fram emot den här hösten.

Fru talman! Låt mig inleda med att gratulera moderaterna till framgången att på detta närmast kuppartade sätt få till en extra debatt, eller demonstration om man så vill, kring vägfrågorna. Från Centerpartiets sida tycker vi dock att detta är att göra våld på gällande riksdagsordning och faktiskt också dålig respekt för det sätt att arbeta som partierna och talmannen tidigare varit överens om. Det moderata initiativet framstår som än mer anmärkningsvärt när man här i dag inte ens yrkar på att motionen ska få remitteras till berört utskott för beredning. I sakfrågan har Centerpartiet varit starkt pådrivande för att mer pengar måste anvisas till vägar och järnvägar så att kraven på en hög och jämn standard på transportområdet ska kunna tillgodoses. För år 2001 ansåg vi det nödvändigt att tillföra 2,4 miljarder utöver regeringens förslag till vägsektorn och 700 miljoner kronor mer till järnvägen. Därmed var Centerpartiet det parti, tillsammans med Kristdemokraterna, som satsade hårdast för att rusta våra många dåliga vägar runtom i landet och på allvar börja arbetet med att ta igen det under flera år eftersatta underhållet - detta sagt som en replik till Per-Richard Molén, som i sitt anförande hävdade att andra partier har följt Moderaterna i spåren. Från Centerpartiets sida har vi gått i spetsen för den här opinionsbildningen och för att lägga fram konkreta förslag. Vi såg fram emot den infrastrukturproposition som regeringen aviserat till mars år 2000. Det kom ingen proposition då. Det kom ingen proposition hösten 2000, och det kommer ingen proposition våren 2001. Den kommer i stället hösten 2001 - annars ska Rosengren äta upp sin hatt, såsom har påpekats här. Detta besked gav näringsministern i den budgetdebatt kring trafikfrågorna som hölls i denna kammare onsdagen den 6 december. Vi beklagar väldigt djupt att regeringen drar infrastrukturfrågorna i långbänk. Det är mycket allvarligt. Det är också mycket skadligt, eftersom vägnätet fortsätter att förfalla och de samhällsekonomiska kostnaderna rakar i höjden i takt med att underhållsberget fortsätter att växa. Vi är starkt kritiska till att regeringen inte klarar av att leva upp till de besked man gett om när utlovade förslag ska komma. Vi har också väldigt klart och tydligt sagt att vi inbjuder regeringen - om man, som det har sagts, har svårigheter att komma sams med Vänsterpartiet och Miljöpartiet - att i stället våga resonera med de partier i denna kammare som har ambitioner att stärka infrastrukturen och rusta vägar och järnvägar till en godtagbar standard. Det borde finnas förutsättningar att skapa en bred enighet med partier som är angelägna om att till att börja med vårda det vägkapital vi har genom ett bättre underhåll, liksom att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet genom att bygga bort ett antal av de dödsfällor som finns kvar på Europavägar, riksvägar och länsvägar. Däremot är vi, fru talman, inte beredda att delta i demonstrationspolitik här i kammaren genom att göra våld på riksdagsordningen. Det går inte med några rimliga anspråk på seriositet att hävda att denna motion skulle få väckas med hänvisning till inträffad händelse av större vikt. Därför kommer vi från Centerpartiet, trots att vi delar irritationen över regeringens handlingsförlamning i sakfrågan, att biträda talmannens förslag i fråga om hanteringen av den moderata motionen från den 15 mars om inriktningen av transportinfrastrukturen.

Fru talman! När man lyssnar på Stig Eriksson kan man höra ett "Surt, sa räven om rönnbären." Det är klart att andra hellre skulle ha velat göra det moderaterna nu gör när det gäller att se till att vi får ordning på de svenska vägarna, de svenska järnvägarna, flyget och sjöfarten. Det är tragiskt att i trafikutskottet och i andra sammanhang notera den stora ovilja och det ointresse som representanterna för Stig Erikssons parti redovisar när det gäller att vilja gå människorna till mötes för att se till att de får bra vägar. Ni motarbetar vid i stort sett alla tillfällen de möjligheter som kan finnas att ordna pengar för att få bra vägar. När det gäller flyget är ni i princip fullständigt negativa till en utbyggnad. Ni vill satsa på järnvägen. Det skulle vara värdefullt om många av er som tillhör Vänsterpartiet - Stig Eriksson har själv vid tidigare tillfällen, som framgår av pressen, sagt att han trots allt har kommunistiska värderingar - avstod från att flyga och hellre använde järnvägen när ni ska ta er fram och tillbaka i Sverige. Då skulle ideologin stämma överens med det praktiska handlandet. Det tycker jag vore rätt värdefullt.

Det visar att ni sviker era egna vänsterpartiväljare i skogslänen genom att driva den här politiken i riksdagen. Om det är någonting som det finns anledning att använda som argument för en lämplig behandling av den här motionen är det att det är en händelse av större vikt. Är det inte en händelse av stor vikt när man inte lägger fram en utlovad infrastrukturproposition i tid, utan låter trafikolyckor öka och vägar förfalla? Är det Vänsterpartiets politik för sina väljare i skogslänen i Norrbotten,

Fru talman! Jag vill helt kort för socialdemokraternas räkning deklarera att jag biträder talmannens förslag att motionen ska läggas till handlingarna utan att remitteras till trafikutskottet. Jag yrkar alltså avslag på det moderata förslaget. Vad gäller infrastrukturen och de moderata förslagen tänker jag faktiskt inte uppta kammarens tid med att diskutera dem nu, utan vi får anledning att återkomma till den diskussionen i höst när inriktningspropositionen landar på riksdagens bord.

Fru talman! Jag skulle gärna vilja lägga ytterligare en bild till den här diskussionen. I Öresundsregionen händer mycket och där väntas en dynamisk utveckling. Öresundsregionen har och kommer att ha fortsatt stor betydelse för utveckling och tillväxt i Sverige framgent. Där har Skåne en geografisk nyckelplacering vid södra Östersjön. Potentialen för vidgad handel med länderna i Centraloch Östeuropa är stor och påverkas av kommande utvidgning av EU med nya medlemsländer. Fasta förbindelser över Stora Bält, Öresund och på sikt troligen över Fehmarn Bält ger nya möjligheter vid samverkan och effektiva transportlösningar. Därtill kommer också förväntningarna på effekten av den fasta förbindelsen över Öresund. Detta sammantaget ställer krav på ett väl fungerande transportsystem. Det är också av stor betydelse för förbindelsen med övriga Sverige. Transportsystemet är en av de viktigaste faktorerna när det gäller en fortsatt god utveckling för hela Sverige. Det är avgörande för var man kan bo, arbeta och studera och hur lätt det är att få vardagslivet att fungera. Möjligheten att transportera varor och att resa inom landet och dess regioner samt till och från omvärlden är avgörande för att Sverige ska kunna ta del av de nya förutsättningarna. Där vill jag peka på att hamnarna i Skåne erbjuder och tillsammans med Öresundsbron kommer att erbjuda näringslivet alternativa vägar för gods som ska till och från olika destinationer i Europa. Öppningen mot de östra delarna talar för fortsatt ökande handelsutbyte, godstransportvolymer och därmed fler färjeleder österut. Det blir därför allt viktigare att tillse att anslutande infrastruktur fungerar väl, snabbt, säkert och effektivt. Hur viktigt transportsystemet är för tillväxt och konkurrenskraft har både näringsministern och statsministern talat ganska mycket om. Varför gör man då ingenting? Varför vänta med en infrastrukturproposition när man verkligen behöver göra någonting? Det är bara att se på de nationella vägar som går genom landskapet Skåne: E 4 Helsingborg-Stockholm, E 6 Trelleborg-Malmö-Helsingborg-Göteborg och vidare mot Oslo, E 22 Trelleborg-Malmö-Kristianstad och vidare mot Blekinge och Kalmar och inte minst delar av E 65 Ystad-Malmö. Det här är viktiga stråk där de felande länkar som fortfarande finns måste åtgärdas så att de får en bättre standard för kommande transportbehov. Det är sådana saker som jag menar att regeringen måste ta sitt ansvar för, likaväl som för att tillföra resurser till järnvägsstråken, både för gods och människor, genom Skåne. Jag tycker att det är dags att ytterligare understryka att det finns väldigt många frågor runtom i Sverige, inte minst i min egen kommun Trelleborg, där det socialdemokratiska kommunalrådet frågar sina egna riksdagsledamöter från Skåne: Vad gör ni egentligen?

Herr talman! För mindre än två år sedan beslöt kammaren, på rekommendation från ett sammansatt försvars och utrikesutskott, om att tillåta svensk trupp i en fredsstyrka i Kosovo. Vi gjorde det i en situation där vi hade sett bilder på folkmassorna i krigets Kosovo. Det var för sent. Europa anklagades, och anklagade sig självt, för passivitet och för handlingsförlamning. Bilderna från Blace lever fortfarande på våra näthinnor. I dag är återigen en väpnad konflikt under uppsegling i regionen. Det finns flera skillnader, men det finns också flera likheter. Skillnaderna är att vi nu reagerar tidigt. Ännu är det inte öppet krig i regionen. Det är fortfarande ett geografiskt begränsat område, och det är inte särskilt många människor involverade. Då var det serberna som var förövarna under en grym diktator, Milosevic. I dag har vi haft ett demokratiskt val i Förbundsrepubliken Jugoslavien. Vi har en ny president. Likheterna är att målet för svenskt deltagande i en styrka i dag är detsamma som det var då. Sverige vill genom att utöka mandatet för KFOR-styrkan i Kosovo bidra till att fred och stabilitet ska kunna råda i regionen framgent. Sverige vill minska människors lidande, och vi vill försöka förhindra att konflikten får en spridning. I det syftet har utrikesutskottet, med hörande av försvarsutskottet, tagit ett s.k. utskottsinitiativ till att utvidga den svenska Kosovotruppens mandat geografiskt. Vi menar att de också ska kunna verka i den buffertzon som skapades utanför Kosovo och i de gränsnära områdena i Makedonien, under förutsättning, naturligtvis, av medgivande från Förbundsrepubliken Jugoslavien och från den makedoniska regeringen. Deras uppdrag blir i första hand att skydda de 30 "EU-monitorer" som EU har beslutat att utplacera i zonen. De ska också kunna bevaka den makedoniska gränsen och försöka förhindra att terrorister får fri passage i området. Det är ett enigt betänkande. Såväl försvarsutskottet som utrikesutskottet står bakom detta. Att vi har agerat så snabbt med ett utskottsinitiativ innebär att vi på mindre än två veckor från det vi först började diskutera frågan kan komma till ett beslut i kammaren. Vi vill naturligtvis uttrycka vår uppskattning för att vi har kunnat få ärendet behandlat så tidigt i kammaren. Vi har kommit överens om att inte belasta kammaren med en lång debatt i en fråga där vi ändå är eniga. Jag vill ändå understryka betydelsen av dagens beslut. Herr talman! Jag yrkar bifall till utrikesutskottets hemställan i UU12.

Herr talman! Riksdagen ska i dag besluta om ett utökat mandat för soldaterna som tjänstgör i den svenska bataljonen i Kosovo. Beslutet om svenskt deltagande i fredsstyrkan fattades av riksdagen på våren 1999. Den Natoledda KFOR-styrkan etablerades i Kosovo i juni 1999 efter beslut i FN:s säkerhetsråd - resolutionen 1244. KFOR:s uppgift var att säkerställa tillbakadragandet av de jugoslaviska styrkorna och att avväpna den kosovoalbanska separatistgerillan UCK. Denna avväpning blev inte av, och detta har bidragit till den nuvarande hotfulla situationen. En säker miljö skulle också skapas i Kosovo så att alla flyktingar skulle kunna återvända. Inte heller detta har åstadkommits. I resolutionen ingick också en internationell, civil närvaro i Kosovo - som efter de uppgifter jag har fått har fungerat bra. Samtidigt beslöt man att inrätta en säkerhetszon, en halv mil in i Serbien längs gränsen till Kosovo. Jugoslaviska styrkor skulle därmed hindras från att återvända in i Kosovo. I den säkerhetszonen har varken militär eller specialpolis från Jugoslavien fått vistas - bara lokala poliser. Genom avtalet inrättades också en gemensam kommission för att säkerställa att avtalet skulle hållas. I denna demilitariserade zon har den kosovoalbanska gerillan tillåtits att etablera sina ställningar.

Ändringen fordrar ett beslut i riksdagen. Därför har vi denna minidebatt i kammaren i dag.

Miljön innebär naturligtvis en större fara för soldaterna. Det är egentligen inte meningen att de ska delta i strider. De ska finnas där för att garantera säkerheten för EU-observatörerna. Det nya mandatet innebär också att de svenska KFOR-soldaterna kan agera i Makedonien, där det för närvarande är fullt krig. De senaste veckorna har kosovoalbanska terrorister intagit byar inne i Makedonien och omringat den näst största staden Tetovo. Makedoniens utrikesminister Srdjan Kerim har vädjat om stöd från Nato och KFOR. Efter en lång debatt om det internationellt styrda Kosovo fördömde FN:s säkerhetsråd på kvällen fredagen den 16 mars det extremistiska våld som har spritt sig in i Makedonien. Under det senaste halvåret har de albanska terroristerna trappat upp våldet i Presevodalen i det serbiska området, mördat poliser, sprängt polisbilar, sprängt busskolonner. Det har hela tiden förekommit många människorov, vilket har lett till försvinnanden som inte har retts upp. När Nato övertog ansvaret för Kosovo var avväpningen en stor uppgift. Det har man inte klarat. Naturligtvis bidrar det till att terroristerna har kunnat utvidga sina möjligheter. Nu har inflytande över utvecklingen glidit USA ur händerna, eftersom de naturligtvis inte vill ta strid med sina tidigare allierade. Alla vet att USA samarbetade när det gäller inbördeskriget och kriget mot Herr talman! Överste Bo Pellnäs, en av Sveriges mest erfarna Balkanexperter, tidigare bl.a. chef för en 1990-talet, har i en artikel i DN den 14 mars beskrivit Balkans allvarliga situation utifrån riskerna för ett krig i Makedonien. Han anser att en snabb och omfattande civil fredsbevarande insats behövs i Makedonien och föreslår att statsminister Göran Persson tar initiativ till en sådan aktion som ordförande i EU. En stark observatörsorganisation, stor nog att täcka hela Makedonien, bör omedelbart skapas. Den kan vara polisiär, militär eller civilklädd men måste ha resurser att omedelbart kunna kalla in militära och polisiära helikopterburna specialförband som i samverkan med dubbeletniska makedoniska förband kan säkerställa lag och ordning. Jag önskar att statsministern tar till sig detta råd. Anfallskriget mot Förbundsrepubliken Jugoslavien kom till stånd genom den amerikanska utrikesministern Madeleine Albrights manipulationer. Det kan ni själva läsa i Kosovorapporten på s. 146-158 som handlar om Rambouillet. Nu på lördag den 24 mars är det två år sedan detta brott tilläts ske. Det är en mörk epok i Europas historia. Kriget kom till på amerikanskt initiativ och i strid med FN-stadgan och folkrätten. USA stödde de kosovoalbanska terroristerna. Naturligtvis har detta uppmuntrat den starka albanska nationalismen på Balkan. Nu har, som sagt var, inflytandet över situationen glidit USA ur händerna. Mediernas bild av inbördeskriget i Kosovo, som en kamp mellan det onda och det goda där terroristerna tilldelades det godas roll, har haft stor betydelse även i Sverige - också i denna kammare. De som har haft en annan mening har utsatts för angrepp och osakliga anklagelser. Den största skulden till att hela Europa nu riskerar att dras in i krig har Clintonadministrationen. Ansvaret för att detta inte sker har EU, med Sverige som ordförandeland. Herr talman! Jag instämmer i försvarsutskottets beslut att tillstyrka ett utökat mandat för de svenska KFOR-soldaterna. Sverige har en lång tradition när det gäller att arbeta i fredens tjänst. Utvidgningen av det nuvarande mandatet i en situation med fullt gerillakrig i det aktuella området är ett viktigt och allvarligt ställningstagande, vars konsekvenser vi i dag inte kan överblicka. Eftersom riksdagsbeslut fordras för denna förändring bör riksdagen fortlöpande informeras om utvecklingen i det område där den svenska bataljonen kommer att agera.

Herr talman! Det betänkande vi nu behandlar är KU17 och gäller frågor om kommuner och landsting i internationell samverkan. Regeringen föreslår i en proposition att bestämmelserna om kommunal tjänsteexport och kommunalt internationellt bistånd slås samman till en lag. Man föreslår vidare att kommuners nuvarande krav att ha regeringens medgivande för direktexport av kommunala tjänster tas bort. Förslaget innebär också att kommunalt internationellt bistånd inte längre ska ha som krav att det är humanitärt bistånd. Det gäller också att tillstånd för sådant bistånd till länder som får svenskt statligt bistånd i dag avskaffas och ersätts med en anmälningsplikt till Från Moderata samlingspartiet är vi inte emot att frågorna samlas i en lag. Dock har vi synpunkter på en del av innehållet och vilka effekter det kan få. Grunden för den kommunala verksamheten är att kommunen ska verka inom den egna kommunen och för sina invånare. Vi tycker att det är den grundsynen som ska gälla för kommuner och landsting. Det är viktigt att fastställa att biståndsverksamheten främst är en statlig angelägenhet. Vi motsätter oss inte att kommuner och landsting bedriver en viss tjänsteexport, t.ex. att bistå med expertkunskap och viss biståndsverksamhet genom att skänka bort äldre utrensad utrustning. Dock är det alltid viktigt att betona att detta ska ses som en extraordinär verksamhet. De kontakter som kommuner och landsting har med t.ex. vänorter kan ofta vara bra och utvecklande för kommunen. Men med det förslag som majoriteten nu har finns risk att dessa områden, om kommunerna har för stora åtaganden, tar kraft från annan verksamhet. Det kan även vara ett risktagande med kommuninvånarnas pengar vid tjänsteexport. Om kommunerna själva ska göra bedömningen vilka projekt man ska gå in i med tjänsteexport i andra länder och biståndsprojekt i andra länder kan det få till följd att de kommunala huvuduppgifterna eller kärnuppgifterna inte får den prioritering som kommunens och landstingets invånare kräver. Dessa frågor ska som regel hanteras av staten men med möjlighet för kommuner och landsting, som man har sagt tidigare, att under samordnade former bedriva viss tjänsteexport och viss biståndsverksamhet. Herr talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till den moderata reservationen nr 2.